Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om jag anser det rimligt om de sociala myndigheterna minskar sina ansträngningar att fastställa faderskap med hänvisning till kvinnors frigörelse och jämställdhet. Enligt 2 kap. 1§ föräldrabalken åligger det barnavårdsnämnden att försöka utreda vem som är fader till barnet och sörja för att faderskapet fastställs. Som framgår är bestämmelsen mycket klart formulerad. Den skulle kunna räcka som svar på Per Gahrtons fråga. Jag vill ändå stryka under att det enligt min mening finns många starka skäl som talar för behovet av det stadgande som jag har citerat. Jag vill beröra några. Det är naturligtvis av största vikt för barnet att få faderskapet fastställt och att få veta vem som är fader, med de möjligheter till kontakter med denne som detta i skilda skeden av livet kan leda till. Också ur faderns synpunkt är det av samma skäl viktigt att få faderskapet fastställt. Det har vidare betydelse för barnets ekonomiska situation, bl.a. beträffande underhållsbidrag och rätt till framtida arv. Det är samtidigt av intresse för samhället att få faderskapet fastställt, så att faderns underhållsskyldighet kan utredas och fastställas. Det kan enligt min uppfattning inte godtas att de sociala myndigheterna minskar sina ansträngningar att fastställa faderskap med hänvisning till kvinnors frigörelse och jämställdhet. Svaret på den ställda frågan måste alltså bli nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret. En utgångspunkt i den svenska föräldrarätten är ju att barn skall behandlas lika oberoende av föräldrarnas inbördes förhållanden och att alla barn har rätt till samhällets aktiva medverkan för att få kännedom om och om möjligt kontakt med båda föräldrarna oberoende av deras inbördes relationer. Flera lagändringar har på senare år gått i den riktningen. Det är mot den bakgrunden jag har känt oro när jag fått kännedom om de senaste årens trend att på sina håll lägga ned faderskapsutredningar med hänvisning till kvinnans ökade frigörelse i samhället. Tyvärr finns det anledning att frukta att en sådan vantolkning av principen om jämställdhet mellan könen håller på att få en viss spridning. I den häftiga debatt som utbrutit i Skåne efter ett uppmärksammat fall i Lund har en hel del kvinnor framträtt och på fullt allvar hävdat att frågan om fastställande av faderskap till deras barn skulle vara deras privata angelägenhet. Senast i går i ett debattprogram i Radio Malmöhus framträdde en förment förespråkare för kvinnans frigörelse och hävdade att myndigheterna över huvud taget inte borde blanda sig i saken, att kvinnorna i vårt samhälle är så förtryckta att varje påtryckning från samhället är otillbörlig, även om den sker för att tillförsäkra ett barn rätten att få veta vem som är dess fader. Från de handläggande sociala myndigheternas sida har man hänvisat till föräldrabalkens 2 kap. 7 § 4 mom., som medger nedläggning av faderskapsutredning om det av särskilda skäl finns anledning till antagande att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebar fara för hennes psykiska hälsa. Mot den bakgrunden tackar jag socialministern för hans synnerligen klara och koncisa svar. Efter det kan ingen som helst tveksamhet råda om regeringens inställning. Vantolkare av principen om jämställdhet mellan könen har inget stöd från regeringshåll. De sociala myndigheter som böjer sig för sådana vantolkningar i någon sorts missriktad progressivitet har inte heller något stöd från regeringen. Det är alldeles utmärkt. Nu återstår bara frågan: Hur skall detta klara och koncisa budskap förkunnas på ett tillräckligt genomträngande och effektivt sätt? Riksdagens talarstol i all ära, men jag vill ändå fråga socialministern: Hur tänker socialministern se till att detta mycket klara besked når ut till alla dem det vederbör, så att vi kan bryta denna högst oroande trend?
Herr talman! Det aktuella fall i Lund som herr Gahrton åberopar handläggs f. n. av länsstyrelsen i Malmöhus län i dess egenskap av tillsynsmyndighet. Jag kan inte gå in på det speciella fallet. Ansvaret för att tillse att gällande lagstiftning följs ligger på länsstyrelserna och socialstyrelsen. I den mån dessa myndigheter anmäler att de inte har instrument så att de kan följa upp ett ärende har de möjlighet att i vanlig ordning överlämna det så att vi får pröva det. Vi har möjlighet att överbringa det svar jag har gett i dag. Jag är medveten om att det hamnar hos socialstyrelsen, som i sin tur har möjlighet att göra tillägg till tillämpningsföreskrifterna. Jag delar i övrigt helt Per Gahrtons uppfattning i den här frågan.
Herr talman! Jag har ingenting i sak att tillägga mer än att jag förutsätter att man från departementets och myndigheternas sida följer den här utvecklingen för att se att trenden verkligen bryts. I övrigt hoppas jag att det här klara beskedet från socialministern verkligen tränger ut överallt i landets olika hörn.

6, och anförde: Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de Forsmarksarbetare som tvingas sälja sina hus till underpris får ersättning av staten för detta. Inom arbetsmarknadspolitikens ram finns redan nu en statligt bedriven inlösningsverksamhet när det gäller egnahem. I arbetsmarknadskungörelsen 56 a §,återfinns vissa bestämmelser om detta. Där sägs bl.a. att egnahemsfastighet eller bostadsrättslägenhet får inlösas, om ägaren eller bostadsrättshavaren inte kan beredas sysselsättning på den öppna marknaden på hemorten i sådan omfattning att han kan stadigvarande försörja sig och dem han har försörjningsplikt mot och om han till följd härav tvingas flytta till annan ort. I fråga om äldre arbetstagare får inlösen ske endast om särskilda skäl föreligger. Inlösen får ske i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Om synnerliga skäl föreligger, får inlösen ske även i andra delar av landet. Frågan om inlösen prövas av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med bostadsstyrelsen. Dessa bestämmelser har hittills behövt tillämpas i endast några fall varje år. Som svar på Nils Hjorths fråga vill jag säga att jag har den principiella uppfattningen att problem skall lösas i sitt sammanhang och när de blir aktuella. Regeringen kommer alltså att ta ställning till eventuella ersättningsfrågor om det kommer att finnas anledning härtill.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det var inte så positivt som jag hade väntat och som de Forsmarksanställda väl hade hoppats på. Upsala Nya Tidning förmodar också i en kommentar till uttalandet av bostadsministern att hon gett ett förhastat löfte och skulle få svårt att infria det. I de av mig åberopade intervjuerna sade statsrådet bl.a. följande, enligt den centerpartistiska Norrtelje Tidning: ”Om man tvingas sälja sitt hus till underpris i en sysselsättningsdrabbad ort, då är det rimligt att staten tar upp ett resonemang om ersättning.” I Upsala Nya Tidning, folkpartistiskt organ i Uppsala, heter det: ”Men i Forsmark är förhållandena mera speciella, menar bostadsministern. Orten är liten och möjligheterna till alternativ sysselsättning är små. Regeringen måste naturligtvis ta hänsyn till villaägarnas problem i Forsmark på samma sätt som vi måste lösa andra problem i samband med avvecklingen.” Forsmarksarbetarna tyckte att bostadsministerns uttalanden om ersättning för förluster vid försäljning av egnahem var sympatiska. De som jobbar i Forsmark är dock luttrade vid det här laget. Under den tid som har gått sedan det borgerliga maktövertagandet har de upplevt många besvikelser och förhalningar av olika slag. De har fått leva i ovisshet med löften om löften som skulle komma men aldrig har kommit. De som har tagit arbete i Forsmark gjorde det i den förvissningen att det var en trygg arbetsplats med arbete under en följd av år. Därför har de vågat bosätta sig i trakten. De anser det rimligt att de inte själva skall behöva stå för ekonomiska förluster om regeringen, tvärtemot tidigare riksdagsbeslut, sätter stopp för det tredje aggregatet. Det är besvärligt nog för dem att behöva flytta och kanske bli arbetslösa utan att också behöva göra stora ekonomiska uppoffringar vid avyttringen av sina villor. I svaret hänvisar Elvy Olsson till att det inom arbetsmarknadspolitikens ram finns en statligt bedriven inlösningsverksamhet av egnahem. Inlösen får ske i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. ”Om synnerliga skäl föreligger, får inlösen ske även i andra delar av landet”, hette det vidare i svaret. Jag vill då fråga statsrådet Olsson om inte synnerliga skäl skulle kunna åberopas i det här fallet för att ge Forsmarksarbetarna ersättning för förluster vid försäljning av egnahem.

Herr talman! Det var ett par tidningar som jag hade samtal med efter det att vi fått skrivelsen från Villaägareförbundet. Av naturligt skäl hade dessa tidningar intresse av att vinkla det till att handla om Forsmark - Forsmark ingår i deras spridningsområde. Jag hänvisade — vilket inte framgår av artikeln — till att det på andra platser där det uppstått sysselsättningsproblem trots allt inte varit svårt att sälja villorna; det har funnits efterfrågan på dem. Jag sade också —- vilket inte heller framgår — att det viktigaste ändå var att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lösa problemen. Mitt svar skall tolkas så, att det är just när det uppstår sådana här problem som man kan ta ställning till dem. Om det är omöjligt att finna ersättningssysselsättning kan naturligtvis det utgöra det särskilda skäl som skall föreligga.
Herr talman! Det är riktigt att det är viktigast att skaffa andra jobb åt dem som blir avskedade i Forsmark. Det måste regeringen också göra om den skall infria löftet att bibehålla valfriheten inför nästa års energipolitiska beslut. Elvy Olsson säger att det enligt tidigare erfarenheter inte är svårt att sälja sina villor. Men det här är en speciell situation. I dag har hundratals arbetare varslats om uppsägning. Ytterligare kommer att varslas undan för undan, i takt med nedtrappningen av kärnkraftsutbyggnaden i Forsmark. Statsminister Fälldin har i dag sagt att det blir totalstopp för all kärnkraft i vårt land senast 1985. Blir det så, blir problemet också aktuellt för driftspersonalen, som i stor utsträckning bosatt sig i Östhammars kommun. Därtill kommer svårigheten för stålindustrin i Norduppland. Då blir nog inte villorna mycket värda! Därför anser jag det rimligt att redan nu ta upp resonemang om att ge de berörda arbetarna ersättning. Det sades i kompletteringspropositionen i våras, bil. 7, att det i höst skulle komma en redovisning från regeringens sida av årgärder för att underlätta en omställning vid kärnkraftverket i Forsmark. Jag vill då fråga statsrådet Olsson om man i detta sammanhang även kommer att ta upp frågan om ersättning till dem som drabbas bl.a. av förluster vid försäljning av egnahem.
Herr talman! I den s.k. villkorspropositionen står det bl.a.: ”De problem för de anställda som därvid kan uppkomma är av liknande slag som då stora anläggningsprojekt färdigställs. Samhället förfogar över bl.a. arbetsmarknadspolitiska medel för att lösa sådana problem.” I en sådan situation kommer naturligtvis att vidtas alla de åtgärder som är möjliga att vidta.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig när regeringens beslut i fråga om stadsplaneändring i kvarteret Verkstaden i Marstrand kan förväntas. Evert Svensson påstår att ärendet varit klart för avgörande sedan planverket i yttrande under våren 1977 tillstyrkt föreslagen planändring. Detta är inte riktigt. Planverket — vars yttrande inkom till bostadsdepartementet den 10 maj 1977 — har visserligen tillstyrkt planändringen på så sätt att den traversbana som Evert Svensson nämner i sin fråga skulle kunna överbyggas. Samtidigt har dock planverket föreslagit att vissa områden i planen skall undantas från fastställelse. Dessa områden är i planförslaget avsedda bl.a. för utbyggnad av traversanläggningen. Planverkets yttrande har föranlett ytterligare skriftväxling med sakägare och därefter även med Kungälvs kommun. Skriftväxlingen beräknas vara avslutad före oktober månads utgång. Därefter kommer regeringen att avgöra ärendet snarast möjligt. Jag vill i övrigt, som en upplysning till Evert Svensson, framhålla att departementet årligen avgör ca 1 500 besvärsärenden, av vilka den helt dominerande delen handläggs inom planoch byggnadsenheten.

Nr 7 Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Elvy Olsson för svaret Torsdagen den på min fråga. Jag tror att hon förstår att jag var irriterad över att beslutet — 13 oktober 1977 inte kom till stånd i våras. — Ärendet är gammalt, man har väntat på beslut väldigt länge. Jag för Om tidpunkten för sökte tillsammans med riksdagskamrater, bl.a. Kjell Mattsson och Maj = visst planändrings Lis Landberg, att få fram ärendet från planverket, och bostadsdeparte = beslut mentet var också med i det försöket. Ärendet kom den 10 maj, och vi hoppades att det skulle kunna fattas ett omedelbart beslut. Det var nämligen nödvändigt för att man skulle kunna bygga i somras. Nu kom inte beslutet, och byggandet har fördröjts ytterligare ett år. Jag tror att ärendet är från 1969. Det har legat på länsstyrelsen och i många andra byrålådor innan det kunnat behandlas av planverket. Jag trodde att regeringen, när planverket hade fattat sitt beslut, omedelbart skulle kunna ta det slutliga beslutet. Det kom alltså inte, och man sköt på ärendet ett år till. Statsrådet Elvy Olsson talar om att det gäller två saker; jag trodde att man skulle kunna ta beslutet om överbyggnaden för sig. Nu har vi tid på oss, men beslutet bör komma i år så att byggandet kan komma i gång nästa år. Jag hoppas naturligtvis att beslutet skall bli positivt. Det är nämligen en arbetsmiljöfråga att traversbanan kan överbyggas.

Dagens läkargeneration har i allmänhet en mycket bred kompetens. Läkarutbildningens inriktning leder emellertid till att nyutexaminerade läkare blir alltmer specialiserade. Detta förorsakar problem då det gäller att upprätthålla dygnet-runt-service inom olika områden, t.ex. i fråga om förlossningsvård vid mindre sjukhus.
Herr talman! Det är möjligt att ärendet är gammalt, men till bostadsdepartementet kom det den 20 december 1976. Sedan var det på vanlig remiss till planverket. Men när sedan ett ärende kommer tillbaka från planverket till departementet är det inte därmed klart för beslut.
Och det är ett centraliserings argument som upplevs som ett hot vid många små enheter. Effekterna kan bli besvärande från regionalpolitisk synpunkt, men kan även påverka landstingsekonomin negativt, då små enheter i flera utredningar visat sig fördelaktiga i kostnadsavseende.
Den remiss som vi får från planverket skall i vanlig ordning underställas sakägare och i de flesta fall kommunen. Allt detta måste ta sin tid. I våras var det därför ingalunda färdigt för beslut.
Anser statsrådet att den nuvarande situationen är tillfredsställande, eller är statsrådet beredd att vidta åtgärder för breddning av läkarutbildningen för att därmed på sikt underlätta för mindre sjukhus att upprätthålla en god och allsidig service?
Men jag kan försäkra Evert Svensson att vi försöker avgöra ärendena så snart det är möjligt. Jag förstår inte riktigt att det tog ett år till.
Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret och för löftet. Det här kan göras bara på sommaren, och det är därför det tog ett år till. Beslutet måste fattas före våren för att det hela skall kunna klaras under den kommande sommaren.

Herr talman! Karl Erik Olsson har —- mot bakgrunden av vissa svårigheter att upprätthålla en god sjukvårdsservice vid små sjukvårdsenheter — frågat om jag anser att den nuvarande situationen är tillfredsställande eller om jag är beredd att vidta åtgärder för breddning av läkarutbildningen för att därmed på sikt underlätta för mindre sjukhus att upprätthålla en god och allsidig service. De senaste årens utveckling inom hälsooch sjukvården kännetecknas av en snabb utbyggnad av den decentraliserade öppna sjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler, samtidigt som ökade resurser har tillförts bl.a. åldringsvården. I regeringsförklaringen har understrukits betydelsen av att denna utveckling fortsätter. Även socialstyrelsens principprogram, Hälsooch sjukvård inför 80-talet, ligger i linje med denna målsättning. I det läkarfördelningsprogram för tiden t.o.m. år 1980 som har fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation är målet att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare inom olika medicinska verksamhetsområden och att utjämna regionala olikheter. Särskilda svårigheter föreligger på en del håll när det gäller att upprätthålla en god och allsidig sjukvårdsservice vid mindre sjukhus. Jag vill i detta sammanhang nämna att nämnden för läkares vidareutbildning nu ser över specialistoch allmänläkarutbildningen. Därvid beaktas möjligheterna att skapa större sammanhållna block av specialiteter inom vidareutbildningen efter allmäntjänstgöringen. Nämnden undersöker bl.a. hur läkarna skall kunna ges en mera allsidig vidareutbildning som gör dem bättre skickade att arbeta vid mindre enheter inom såväl öppen som sluten sjukvård. Av samma skäl utreder nämnden också frågan om lämplig kompletteringsutbildning för redan vidareutbildade läkare. Som exempel kan nämnas kompletteringsutbildning i obstetrik för kirurger som gör dem lämpade att svara även för förlossningsverksamhet, t.ex. i glesbygder. Jag kan försäkra herr Olsson att jag kommer att uppmärksamt följa dessa frågor som är väsentliga inte minst ur regionalpolitisk synpunkt.

Herr talman! Eftersom Karl Erik Olsson tyvärr inte har tillfälle att själv i dag ta emot svaret på sin fråga till statsrådet Troedsson har han bett mig göra det. Jag tackar alltså på Karl Erik Olssons vägnar för svaret, som jag verkligen finner både positivt och intressant. Det har i vårt land under lång tid varit en utveckling — enligt min mening en ganska olycklig utveckling - mot enbart stora enheter inom sjukvården. Man har försvarat den utvecklingen genom att framhålla stordriftsfördelarna — mer effektivitet, större säkerhet och ekonomiska besparingar. Jag anser att man måste föra in en ny syn på sjukvården, och den nya synen tycker jag återspeglas i statsrådet Troedssons svar. Den innebär att man väger in regionalpolitiska skäl — närheten till vården — och även tar hänsyn till ekonomin. Det finns faktiskt undersökningar som visar att små enheter kan vara billigare. Målsättningen bör vara att ha ganska många enheter, och då är det beklagligt om läkarutbildningen sätter en broms. Det finns ju många exempel på att specialiteterna blir så att säga smalare och smalare; det verkar som om det krävs fler läkare för samma funktion. Vad jag särskilt noterar som positivt och intressant när det gäller specialistoch allmänläkarutbildningen är att det här talas om vidareutbildning efter allmäntjänstgöringen. Vi måste få en bredare utbildning för allmänläkarna. Jag har också särskilt noterat statsrådets ord om lämplig kompletteringsutbildning för redan vidareutbildade läkare. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag delar Stina Eliassons åsikt att det är viktigt att försöka lägga vården så nära människorna som möjligt. Då kan man också avlasta de stora, specialiserade sjukhusen, vilket gör det lättare för dem som verkligen behöver de sjukhusens kvalificerade resurser att få vård där. Utöver vad jag anförde i mitt frågesvar kan jag nämna att jag för några veckor sedan tog initiativ till ett sammanträffande med nämnden för läkares vidareutbildning, ett sammanträffande som kommer att ske inom kort. Syftet är framför allt att ta upp den fråga som Stina Eliasson berörde, nämligen möjligheterna att öka allmänläkarutbildningen med t.ex. långvård, kanske också andra discipliner. Det skulle bredda allmänläkarnas kompetens och göra dem mer lämpade att arbeta i de små enheter som många gånger är det bästa alternativet i verkliga glesbygder. Jag kan också nämna att socialstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadens parter utarbeta ett reviderat läkarfördelningsprogram, LP 82. Bristen på läkare inom olika geografiska områden och även inom medicinska verksamhetsområden kommer därvid att uppmärksammas särskilt. Åtskilligt görs sålunda för att komma till rätta med bristen på läkare och för att vi skall få tillgång till läkare med en utbildning som är bättre lämpad för vederbörandes arbetsuppgifter vid läkarstationer och mindre sjukhus.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig vilka åtgärder jag planerar vidtaga för att minska antalet båtolyckor och hur snart förslag kan föreläggas riksdagen. Fritidsbåtsutredningen föreslog ett antal åtgärder beträffande båtlivet för att minska antalet olyckor. Bl. a. förordades intensifierad frivillig förarutbildning, utbyggd typprovning och säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar, utökad utprickning för fritidsbåtarnas behov samt förbättrad väderinformation. Dessutom föreslogs en registrering av fritidsbåtarna. Registreringens tekniska utformning har därefter utretts vidare. Samtliga remissvar beträffande denna senare utredning har ännu inte kommit in. Regeringen kommer att ta ställning till de båda utredningsförslagen och remissyttrandena över dessa i ett sammanhang. En strävan är att kunna förelägga riksdagen förslag beträffande fritidsbåtsfrågorna under 1978.

Herr talman! Antalet dödsolyckor till sjöss ökar, och allt fler frågar sig om det behövs skärpta regler för fritidsbåtar. Man kunde notera en nedgång i antalet olyckor förra året, men t.o.m. augusti i år har 94 personer omkommit vid 74 olyckor. Det är höga siffror — dubbelt så stora som under motsvarande tid förra året. Antalet badolyckor, som man tycker borde vara högre än antalet båtolyckor, var under januari-september i år 28. Tydligt är alltså att båtlivet visar en skrämmande olyckstrend, som det gäller att göra allt för att få ned. Jag förmodar att jordbruksministern, som jag tackar för svaret på min fråga, har studerat sjösäkerhetsrådets olycksstatistik. Den visar att de flesta olyckor sker i öppna motorbåtar. Men även med roddbåtar, ruffade motorbåtar, segelbåtar och kanoter inträffar alltför många olyckor. Orsaken är i första hand fall över bord och kantring. Av de 94 omkomna hade endast 10 använt flytväst. T. o. m. kollisioner mellan fritidsbåtar inträffar numera, vilket tidigare var högst ovanligt. Man frågar sig vilka åtgärder som måste vidtas. Det kan inte få fortsätta på detta vis. Är motorbåtarna för snabba? Krävs inte någon form av fartbegränsning? Fartbegränsningar förekommer i vissa områden och i vissa farleder. Hur skall man kunna kontrollera att dessa fartbegränsningar efterlevs? Av svaret framgår att fritidsbåtsutredningen har framlagt en del olika förslag till åtgärder. Utredningen om en registrering av fritidsbåtarna, URF, har såsom huvudalternativ endast ett enkelt adressregister. Jag vill i likhet med flera remissinstanser rekommendera jordbruksministern införande av ett register motsvarande bilregistret. För sjöräddning och övervakning krävs tillgång till snabba och aktuella uppgifter. Statsrådet Dahlgren säger i sitt svar: ”Regeringen kommer att ta ställ ning till de båda utredningsförslagen och remissyttrandena över dessa i ett sammanhang. En strävan är att kunna förelägga riksdagen förslag beträffande fritidsbåtsfrågorna under 1978.” Jag tackar än en gång för svaret på min fråga. Jag hade dock hoppats att jordbruksministern skulle ha några egna funderingar kring den förra utredningen, som har legat ett tag. Den senare utredningen gällde som bekant bara registreringen. Jag hoppas i alla fall på kraftfulla åtgärder för att minska antalet olyckor till sjöss och för att främja en sund utveckling av båtlivet. Får jag till slut fråga statsrådet: Kommer detta förslag under vårriksdagen?

Herr talman! Jag vore glad om så blev fallet, för jag tror att det är ganska bråttom. Dröjer vi för länge med åtgärder, kan det vara svårare att sedan i efterhand klara dessa problem. Utvecklingen har gått enormt fort. Det finns i dag 700 000 fritidsbåtar, och man räknar med att det på 1980-talet skall finnas över en miljon. Utvecklingen går så snabbt att det torde krävas restriktioner lika väl som man har fått införa sådana beträffande bilarna. Annars riskerar vi att båtsporten blir samma stora problem när det gäller olyckor som biltrafiken är i dag. Jag vill passa på tillfället att poängtera riskerna med vattenskidåkning efter snabba racerbåtar. Man bör anvisa särskilda områden och även införa fartbegränsningar för denna populära nöjesåkning. Den medför allvarliga bullerstörningar för alla dem som vill uppleva lugn och ro vid sjön eller havet. Det står också klart att spritförtäring spelar en rätt stor roll vid många badolyckor. Dessutom är det farligare med alkohol vid körning av motorbåt. Man kan riskera även andra människors liv. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig vilka initiativ till förändrad lagstiftning på miljöskyddsområdet och till förändringar i övervakningsoch kontrollsystemet som kan förväntas från regeringen med anledning av fallet BT Kemi i Teckomatorp. Ingrid Sundberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att begränsa skadeverkningarna av den avfallshantering som förekommit i Teckomatorp. Ingrid Sundberg har vidare frågat mig hur jag bedömer resultatet av företagens deklarationer av miljöfarligt avfall från 1975 och vilka praktiska åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa deklarationer. Slutligen har Ingrid Sundberg frågat mig vilka insatser jag bedömer som angelägna för att kommunerna från och med 1980 skall kunna hantera miljöfarligt avfall på ett betryggande sätt och hur de ekonomiska problem som därvid uppkommer skall lösas. Jörn Svensson har frågat mig om jag avser att skärpa gällande miljölagstiftning och om jag anser att den nuvarande utformningen av kontrollen över giftproduktionen fungerar tillfredsställande samt om jag anser att det är lämpligt att nu försämra den offentliga insynen i giftproducerande företags förehavande. Därutöver har Jörn Svensson frågat mig om jag delar uppfattningen att stat och skattebetalare skall ta den ekonomiska bördan av omhändertagande av giftavfall samt hur jag ser på de mutproblem som aktualiserats i samband med BT Kemi-skandalen. Svante Lundkvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att riksdagens beslut om årlig rapporteringsskyldighet av miljöfarligt avfall från företagen genomförs. Grethe Lundblad har frågat mig dels om jag kommer att ålägga produktkontrollnämnden att utfärda stränga regler för destruktion av bekämpningsmedel och avfall från produktion av giftiga varor, dels om jag tänker ta initiativ till en undersökning av hur utsläpp, avfallshantering och destruktion skötts av bekämpningsmedelsindustrin sedan den 1 juli 1973. Grethe Lundblad har vidare frågat mig om missförhållandena vid BT Kemi i Teckomatorp kan påskynda upprättandet av ett fullständigt register över sammansättningen av kemiska ämnen som hanteras i Sverige och om ämnen innehållande dioxin kommer att prioriteras vid denna registrering. Rolf Hagel har ställt frågan om regeringen avser att tillsätta en opartisk utredning för att klarlägga hur berörda myndigheter har fyllt sina åligganden som övervakande organ. Per Gahrton har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att — Nr 7 miljökatastrofer av den typ som inträffat vid BT Kemi i Teckomatorp Torsdagen den i framtiden skall kunna förhindras. 13 oktober 1977 Slutligen har Sture Palm frågat om det är riktigt att SAKAB saknar = möjligheter att ta hand om det miljöfarliga avfallet från BT Kemi och, Om giftspridningen om så är fallet, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillse att 1975 — i Teckomatorp, års riksdagsbeslut i dessa avseenden kan fullföljas.

Herr talman! Eftersom Bertil Fiskesjö är förhindrad att närvara, ber jag att på hans vägnar få tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen, ett svar som jag tycker är mycket positivt. Det är nu tolv år sedan produktionen av växtbekämpningsmedel startade vid BT Kemi AB i Teckomatorp. Under dessa år har verksamheten i företaget föranlett många olika turer mellan företaget, ortsbefolkningen och miljömyndigheterna. Verksamheten är nu stoppad. Företaget efterlämnar ett förgiftat och av myndigheterna avspärrat område, en förorenad Braå, förstörda vattentäkter och hundratals olagligt nedgrävda gifttunnor samt en ortsbefolkning som starkt oroar sig för framtiden. Oron är berättigad, eftersom det är svårt att veta vart de kemikalier som cirkulerat runt fabriken tagit vägen, tills man helt kunnat överblicka och analysera miljökonsekvenserna av verksamheten vid företaget. Vad Nr 7 man redan nu vet är att miljökonsekvenserna är allvarliga och att sa Torsdagen den neringsarbetet kommer att bli omfattande och dyrbart. De långsiktiga 13 oktober 1977 effekterna av verksamheten och miljöskadorna måste också klarläggas. Av jordbruksministerns svar på interpellationen framgår att regeringen — Om giftspridningen ser allvarligt på fallet BT Kemi och att den skyndsamt vidtagit en rad i Teckomatorp, nödvändiga åtgärder för att klarlägga omfattningen av miljöskadorna för — m.m. att det förorenade området effektivt skall kunna saneras och göras giftfritt. Det är tillfredsställande att jordbruksministern kunnat redovisa denna inställning till det som inträffat i Teckomatorp. Vi har i vårt land en omfattande miljöfarlig produktion. Mot bakgrund av fallet BT Kemi har nu också diskussionen kommit att handla om vilka möjligheter samhället har att övervaka och kontrollera miljöfarlig verksamhet, så att miljöbrott inte skall kunna upprepas i framtiden. Det är då också fråga om att kunna kontrollera att exempelvis reningsanläggningar eller avskiljare fungerar som avsetts för att förhindra utsläpp av miljöfarliga ämnen. Fallet BT Kemi visar att samhällets övervakning inte fungerat tillfredsställande utan måste effektiviseras. En del av ansvaret för en förstärkt övervakning bör kunna läggas på hälsovårdsnämnder och naturvårdsenheter, som har god lokalkännedom och god kontakt med allmänheten. Det är då viktigt att hälsovårdsnämnder och naturvårdsenheter kan leva upp till detta ansvar genom att erforderliga resurser ställs till deras förfogande för provtagning och analyser samt att de som skall arbeta med detta ges en fortlöpande information och utbildning. Det är också nödvändigt att ett effektivare kontrollsystem byggs upp, eftersom det inte kan uteslutas att det finns andra fall där miljöfarligt avfall dumpats i strid mot gällande bestämmelser. Det skall naturligtvis inte heller vara möjligt att släppa ut eller dumpa miljöfarligt avfall i hopp om att det inte skall bli uppdagat. Att övervaka miljöfarlig verksamhet, att veta vilka beståndsdelar som ingår i produktionen och i avfallet samt att kunna förhindra utsläpp och oskadliggöra avfallet är en viktig del i arbetet för en bättre livsmiljö. Det är därför glädjande för framtiden att jordbruksministerns aktivitet med anledning av fallet BT Kemi redan lett till att regeringen vidtagit en rad åtgärder, bl.a. genom att uppdra åt miljöskyddsutredningen att utarbeta nödvändiga lagstiftningsåtgärder så att samhällets möjligheter att kontrollera miljöfarlig verksamhet förbättras och så att nya miljöbedrägerier i olika former inte skall kunna upprepas i framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för hans svar, som bl.a. genom att det redogör för nyligen vidtagna åtgärder visar att jordbruksministern insett betydelsen av att handla snabbt. Vi beklagar alla här i kammaren säkerligen djupt vad som har skett i Teckomatorp, och jag förutsätter att debatten här i kammaren inte är avsedd att utreda 49 skulden till vad som har hänt. Den juridiska delen är, som jordbruksministern påpekar, under utredning, och man kan antagligen förvänta att den olagliga hanteringen av det miljöfarliga avfallet genom den korta preskriptionstiden för sådana brott inte kommer att kunna ligga till grund för åtal för brott mot miljöskyddslagen. Med tillfredsställelse konstaterar jag att frågan om straffskärpning och därmed ändring av preskriptionstiden skall ses över av den sittande utredningen om översyn av miljöskyddslagen. Det hindrar emellertid inte att man försöker få ett perspektiv på vad som har hänt i syfte att få svar på frågan hur detta har kunnat hända. Man har nere i Skåne döpt om Teckomatorp till ”Tänkomatorp”. Det må vara mig tillåtet, herr talman, att föredra en kort historik över vad som har hänt. Det är bortåt ett decennium sedan besynnerliga saker började hända i idyllen Teckomatorp. Odlare började få sina växter förstörda, fisk från Braån och grönsaker som odlats i närheten hade en besynnerlig bismak. De boende visste att det hände ”mystiska saker om nätterna”. Till sist reagerade befolkningen och krävde åtgärder mot BT Kemi, som man ansåg vara syndaren. Där framställdes bekämpningsmedel, och i den allmänna debatten hade faran med sådana medel aktualiserats. Såväl den lokala hälsovårdsnämnden som länsstyrelsens naturvårdsenhet förklarar nu i efterhand att man litade för mycket på företagets uppgifter. Hösten 1974 — efter det att riksdagen 1973 hade antagit lagen om hälsooch miljöfarliga varor — gick befolkningen till bred attack och krävde att gifttunnor som man visste fanns skulle grävas upp. Ledningen för BT Kemi försökte då lugna befolkningen, men resultatet blev ändå att tunnor grävdes upp. Hälsovårdsnämnden hoppades då att de inte skulle innehålla några giftiga ämnen. De innehöll bl.a. fenoxisyror och klorfenoler. Koncessionsnämnden ansåg emellertid att BT Kemi skulle få fortsätta tillverkningen om man uppfyllde de krav som då ställdes. Bl. a. flyttades en del av tillverkningen till Danmark. Samtidigt började de rättsliga processerna. En trädgårdsmästare fick gå i konkurs därför att hans växter förstörts av Braåvattnet. Företaget skulle dock senare lägga ny dränering, och därvid upptäcktes ett nytt antal tunnor. Antagligen hade man glömt var man grävt ner dem. Flera personer från bygden har sedan dess trätt fram och medgivit att de varit med om att nattetid gräva ner tunnor med okänt innehåll. Skandalen har vuxit lavinartat. Antalet uppgrävda tunnor överstiger nu 500 och misstanke om skattebedrägeri, bedrägeri, giftspridning och övergrepp har förts fram. Kommunens befolkning upplever stor oro, och vad som hänt i Teckomatorp kan utan överord betecknas som vårt lands största miljöskandal. Givetvis kan inte jordbruksministern skyllas för detta. Osäkerhet finns emellertid om vilka konsekvenser olyckan får på längre sikt. Man måste med alla medel förhindra ett upprepande av vad som här har hänt. Genomgående har man från olika ansvariga myndigheters sida anfört Nr 7 att resurserna varit för små för att förhindra vad som skett. Torsdagen den Låt mig här erinra om en motion, 1973:1600, som herr Krönmark, 13 oktober 1977 jag och några till lämnade in med anledning av propositionen med förslag I till lag om hälsooch miljöfarliga varor. I denna krävde vi att den då Om giftspridningen varande giftnämnden skulle inordnas under naturvårdsverket för att detta — i Teckomatorp, verk skulle få huvudansvaret för kontrollverksamheten. Vi ville att or = m.m. ganet fortfarande skulle vara ett expertorgan med i princip samma sammansättning som giftnämnden hade, men dåvarande jordbruksministern gjorde i stället produktkontrollnämnden till ett i huvudsak administrativt organ bestående av cheferna för ett antal statliga verk. De fick också en byrå till sin hjälp. Vi krävde också — och det kravet fullföljdes i form av reservation av samtliga borgerliga ledamöter i jordbruksutskottet — att frågan om laboratorieresursernas utbyggnad skulle komma till en snar lösning och föreslog att detta snarast skulle utredas. Socialdemokraterna fällde reservationen. I dag kan vi bara konstatera att ansvariga myndigheter inte har vare sig personella, ekonomiska eller laborativa resurser för att produktkontrollen skall kunna fungera. I stället får man lita till företagens uppgifter, och ofta går det säkert bra. Men vad skall det tjäna till att ha lagar om man inte kan kontrollera att de efterlevs? 1975 gjorde riksdagen ett tillägg till lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Enligt detta skulle företag obligatoriskt varje år deklarera innehav och hantering av sådana varor. 1976 skedde denna deklaration för första gången, och den skall, enligt vad jordbruksministern påpekade i sitt svar, nästa gång göras 1979 — alltså över 1978 års miljöfarliga avfall. Dessutom lär behandlingen av deklarationerna från 1976 ha avslutats först i sommar. Men, jordbruksministern, vad har hänt med dem? Meningen var ju att ansvariga myndigheter skulle reagera på deklarationerna — inte att de skulle behandlas som annat statistikmaterial och arkiveras. Vad har resultatet blivit? Hur stor andel av företag som borde ha deklarerat har gjort det? Enligt uppgift utgick blanketterna genom hälsovårdsnämndernas försorg, men informationen till dessa lär ha varit dålig, och det framgår kanske också av jordbruksministerns svar. Jag vore tacksam om jordbruksministern ville bättre klargöra vad de deklarationer som redan finns har använts till och vad de kommer att användas till. När det gäller provtagningar, analyser och undersökningar av material från Teckomatorp är enligt vad jag vet såväl professor Rappe i Umeå som Wallenberglaboratoriet i Stockholm, institutet för vattenoch luftvårdsforskning och Chalmers tekniska högskola inkopplade. Det är med andra ord ansenliga laborativa resurser som nu måste fram till höga kostnader. Att myndigheterna när det gäller analyserna hittills haft stora svårigheter framgår bl.a. av att man visserligen haft myndighetspersoner närvarande vid provtagning, men när dessa prover sedan skickats till veterinärmedicinska anstalten, som utför analyserna, har där gjorts vissa märkliga konstateranden. Det föreligger dessutom erkännande av att de 51 analysresultat som företagen ställt till hälsovårdsnämnds och länsstyrelses förfogande har varit friserade. Jag har under de senaste dagarna varit i kontakt med olika laboratorier som gjort analyser, och jag tror inte att man i dagens läge kommer fram till några alarmerande resultat. Detta är jag glad att kunna säga här, och i den mån det kan lugna berörda boende i Teckomatorp är det glädjande. Halter av dioxiner har påpekats, men de understiger — hittills i varje fall — klart 1,1 ppm. I övrigt kan man påvisa fenoxisyror och klorfenoler samt lösningsmedel av olika slag. Ytterligare ämnen, vilkas toxicitet inte är klart definierad, har också påvisats, men tillsammans torde inte några större skador på människor bli följden, om saneringen äger rum på ett tillfredsställande sätt. Det stora problemet kvarstår: Vad skall vi göra av avfallet? Här — om jag får uttrycka det så — anser jag att jordbruksministerns svar inte är lika klart och heller inte lika bra som resten. Jordbruksministern hänvisar till SAKAB och påpekar att inom SAKAB pågår en intensiv planering och projektering av behandlingskapaciteten. Vid tillkomsten av SAKAB fanns från mitt partis sida ett motstånd mot att ge staten monopol på hanteringen av miljöfarligt avfall. I dag finns det skäl att erinra om detta, eftersom just monopolet måste vara en av orsakerna till att vårt land trots alla miljölagar och kontrollsystem fortfarande saknar en fungerande avloppsanläggning. SAKAB bildades ändå 1969 och fick sitt monopol 1975. Fortfarande har, enligt jordbruksministerns svar, tydligen inte styrelsen kommit in med redovisning av någon planering och anhållan om medel för kommande investeringar. Hur ser jordbruksministern på SAKAB:s verksamhet fram till i dag? Varför har, om nu SAKAB har fungerat, inte BT Kemi anlitat SAKAB för omhändertagande av sitt avfall? Men enligt uppgifter som jag har fått har verksamheten där hittills stått pinsamt stilla. Nu andas jordbruksministerns svar stora förhoppningar på företagets möjligheter att på ett betryggande sätt lagra avfallet och sedan så småningom förstöra det. Jag uttrycker min besvikelse över jordbruksministerns tilltro till att ett företag, som ännu inte kommit särskilt långt, inom en kort tidrymd skall kunna skaffa sig såväl den tekniska som den personella kompetensen för det ytterligt svåra arbete som destruktion av miljöfarligt avfall utgör. Det gäller inte bara klorfenoler och fenoxisyror utan allt annat miljöfarligt avfall i vårt land. Trots allt är det så, att den verkliga kännedomen om avfallet i allmänhet finns hos det företag som producerat detsamma.

tydligen relativt konstant halt av fenoxisyror. Vid en tillräckligt hög tem Nr 7 peratur och förbränning kan avfallet förstöras. Någon sådan förbrännings Torsdagen den anordning står tydligen ännu inte SAKAB till buds; jordbruksministern 13 oktober 1977 talar om 1980. äte Jordbruksministern svarar ändå att ansvaret för BT Kemis avfall skall Om giftspridningen vara SAKAB:s. Men det, jordbruksministern, stämmer dåligt överens i Teckomatorp, med de arbetsinstruktioner som har getts till den grupp i institutet för m.m. vattenoch luftvårdsforskning som har till uppgift att undersöka avfallets sammansättning och destruktion. Enligt vad jag vet har representanter för IVL varit i kontakt med bl.a. Cementa för att höra i vad mån Cementas cementugnar skulle kunna användas för destruktion av bl.a. klorfenoler. Vi befinner oss i Sverige i ett läge där driften vid cementugnar läggs ner. Vi har alltså kapacitet för att hålla dem vid liv genom att bl.a. använda dem för sådan förbränning som fordrar mycket hög temperatur — det är alltså högtemperaturugnar det är fråga om. Jag vill alltså fråga jordbruksministern om han står fast vid att SAKAB till varje pris skall ta hand om avfallet, och om i så fall nya instruktioner kommer att utgå till institutet för vattenoch luftvårdsforskning. Vi måste också tänka på de enorma jordmängder som redan i dag kan vara behäftade med gifter från BT Kemis avfall. Det lär röra sig om minst 100 000 kubikmeter jordmassor. Man kan försöka lagra dessa jordmassor under betryggande former och hoppas på att föroreningarna förklingar, man kan laka ur dem — ett gigantiskt arbete — och man kan förbränna dem, det senare en omöjlighet inom rimlig tidrymd om SAKAB skall ta på sig detta. Jag vill här gärna säga att vi inte skall stirra oss blinda endast på BT Kemis avfall. Runt om i landet växer lager av avfall i väntan på SAKAB:s verksamhet — och det kommunala monopolet, som jag också hade frågat om. Jag tror alltså att kommunerna har kapacitet att insamla och ta hand om avfallet men inte att göra sig av med det på ett tillfredsställande sätt. En professor på Chalmers berättade för mig litet skämtsamt att man på Chalmers bygger sitt eget BT Kemi, dvs. att man bygger ett särskilt hus att t. v. lagra miljöfarligt avfall i. På många andra ställen lagras tunnor. Jag frågar alltså jordbruksministern: Kommer man inte att undersöka andra möjligheter att ta hand om miljöfarligt avfall i detta land utan helt förlita sig på SAKAB? Herr talman! Jag vill till sist ta upp ännu en sak. Enligt vad jag erfarit har man vid provtagningar och analyser från Teckomatorp funnit större halter av föroreningar uppströms Braån och även uppströms den soptipp som är belägen ovanför BT Kemi. Som jag bedömer detta kan det bara innebära — och det säger även jordbruksministern i sitt svar — att skadans hela omfattning kanske ännu icke är känd. Motsvarande analysresultat, bl.a. med högre halter av föroreningar uppströms än nedströms, har tidigare konstaterats men inte resulterat i några åtgärder. De som verkligen kommer i kläm vid olyckor av detta slag är de 53 som bor i området. När man i efterhand granskar vad som verkligen har hänt, kan man konstatera att det är genom insatser av enskilda personer som katastrofen i hela sin vidd har uppdagats. Utan mycket starka insatser av enskilda hade vi ännu levt i okunnighet om vad BT Kemi har haft för sig. Efter vad jag fått klart för mig har ingen från yrkesinspektionen besökt företaget det senaste året — därför att ingen anställd har klagat. De kommunala myndigheterna har, hur man än ser det, en dubbel lojalitet, och det skapar svårigheter. Den enskilda människan som blir utsatt för miljöförstöring har inte någon fristående myndighet att vända sig till, någon myndighet som ensidigt tillvaratar de miljöstördas intressen. Jag har mer och mer blivit övertygad om att vi måste skapa en sådan myndighet — kalla den gärna miljöombudsman — som har till uppgift att föra den enskildes talan gentemot övriga, av dubbel lojalitet eller bristande resurser bundna myndigheter. Än en gång tack för svaret, som jag fann genomtänkt! Men jag hoppas att jordbruksministern vill svara på mina ytterligare frågor — om vad avfallsdeklarationerna resulterat i och vilka friheter jordbruksministern vill ge företag med miljöfarligt avfall att lösa destruktionsproblem utan att invänta den avlägsna tidpunkt när SAKAB:s kapacitet kan förväntas bli tillfredsställande.

Herr talman! När jag gick hit i dag frågade jag mig vad som skulle komma ut av den här interpellationsdebatten om gifthanteringen. Vad fyller den egentligen för funktion? Ett antal riksdagsledamöter får tillfälle att ställa frågor och därmed visa att vi är på alerten och gör rätt för vår lön. Regeringspartiernas talesmän får dessutom tillfälle att tala om vilken förträfflig regering de har. Och moderaterna kan få tillfälle att förespråka ett ännu större privatkapitalistiskt inflytande över gifthanteringen än det som redan finns. En ansvarig minister får tillfälle att säga att regeringen givetvis ser mycket allvarligt på det inträffade, att alla erforderliga åtgärder skall vidtas osv. på den sedvanliga politiska kansliprosan. Det är ett rätt märkligt spel, för hur har riksdagens ledamöter och de ansvariga statsråden i skilda regeringar agerat tidigare? Det här har ju pågått i åratal. Liknande former för ansvarslös gifthantering har förekommit och förekommer ständigt och på ett stort antal orter. Varför kommer alla plötsligt springande nu? Både ministern och interpellanterna har ju hela tiden godkänt den dåliga lagstiftning och den underhaltiga kontroll av gifthanteringen som gjort BT Kemi-skandalen möjlig och som i fortsättningen kommer att göra samma ansvarslöshet möjlig vid andra företag. Ni har ju samtliga motsatt er varje krav på en förändring av lagstiftningen så att den skulle kunna bli effektiv. De enda som krävt en omarbetning av gällande lag utifrån en annan grundsyn såväl i sak som juridiskt är vänsterpartiet kommunisterna. 1972, 1973, 1974, 1975 och 1976 har vi ställt sådana krav här i riksdagen. Inte vid något enda tillfälle har Anders Dahlgren eller någon av de övriga talarna här understött dessa krav. Och så vill ni i dag stiga upp och spela förvånade och indignerade över att en sådan här skandal kan inträffa. Var var ni 1972, 1973, 1974, 1975 och 1976? Ni var med och möjliggjorde sådana förhållanden som medfört att BT Kemi-skandalen kunde inträffa. Givetvis är ni inte ansvariga i samma mening som bolagsledningen, men medge i alla fall att er passivitet högst betydligt har hjälpt giftspridarbolaget på traven. Och hur agerar herrarnas och damernas resp. partier i konkreta miljöskyddsfrågor av samma art som i fallet BT Kemi? Var är det borgerliga miljöansvaret när Bolidens fabriker i Helsingborg skall släppa ut sitt skräp i Öresund? Och var är Svante Lundkvists värderade partivänner när folk i Marks kommun går ut i kamp mot giftbesprutningen i skogen? Jo, de ägnar spaltmeter i Västgöta-Demokraten åt att försvara giftspridarbolaget och baktala miljögrupperna i kommunen. Känner inte herrarna och damerna av sitt politiska samvete här i dag? Eller gör ni sådana här efterhandsutryckningar bara för att allmänheten skall hållas i god tro? Den svenska miljöskyddslagen är både innehållsligt och lagtekniskt förmodligen en av de sämsta lagar som någonsin skrivits. I den mån man kan tala om att en lag huvudsakligen består av kryphål och i varje avsnitt upphäver sig själv, så gäller detta om den svenska miljöskyddslagen. Nu säger jordbruksministern att miljöskyddslagen skall överses. Äntligen! Ja, men hur? Från vilka utgångspunkter? Problemet är ju att själva gränsen för vad som är lagligt och olagligt är oerhört flytande och möjliggör att fullt lagligt handskas ansvarslöst med gifter och miljöfarliga ämnen. I regeringens direktiv till miljöskyddsutredningen finns, såvitt jag kan finna, inga uppmaningar att lösa detta problem. Och så länge man har en miljöskyddslag som utgår ifrån att starka ekonomiska vinstintressen i princip alltid är överordnade skyddsintressena får man ingen rätsida på problemet. Och denna profitfilosofi har ju alla de fyra stora partierna varit rörande överens om. Praxis när det gäller gift och miljöfarliga ämnen är ofta så flytande och godtycklig att nära nog vad som helst kan inträffa. Genom svenska tätorter transporterar bolagen varje dygn t.ex. flytande fenol — fullt lagligt och fullständigt ansvarslöst. En kapsejsad lastbil, fenol som rinner ner i ledningssystemen kan orsaka katastrof. Varje dag släpps oljeavfall från hundratals industrier och bensinstationer ner i ledningarna — fullständigt lagligt. När man som vpk-are begär här i riksdagen att det enda bekämpningsmedel som biter på flytande fenol skall hållas i beredskap får man till svar att det inte är aktuellt. Bakgrunden är tydlig: de multinationella bolag som säljer ineffektiva bekämpningsmedel och farliga lösningsmedel skall inte få sina positioner på den svenska marknaden rubbade. Multinationella bolag är ju så betydelsefulla för sysselsättningen i Sverige, får man som vpk-are till svar när man framställer krav på begränsning av deras verksamhet. Jordbruksministern förbigår i sitt svar frågan om de ansvariga myndigheternas grundläggande ställning. Detta är, menar vi från vpk, ett viktigt problem. Sverige har ju ett s.k. naturvårdsverk. Det är ett ämbetsverk, som borde ha varit uppbyggt så att det företrädde skyddsintressena. Det naturliga hade sedan varit att regeringen i viktiga ärenden ansvarade för avvägningen mellan de rena skyddsintressena och andra intressen. Nu är det emellertid ordnat så att redan naturvårdsverket gör en sådan avvägning. De rena skyddsintressena har alltså ingen egentlig företrädare. Kompromisser med andra intressen kan träffas redan på ämbetsverksnivå. Detta gör skyddsintressena underlägsna — och det har givetvis även varit meningen. Man blir också lindrigt sagt skeptisk när ledande personer i ett naturvårdsverk gång på gång offentligt hånar människor som är oroade av miljögifternas spridning och som ofta är sakligt väl kvalificerade att bedöma deras verkningar i konkreta fall. Också detta är en frukt av den inbyggda kompromiss som skall garantera profiten i de fall den konkurrerar med miljöintresset. Jordbruksministern går sedan runt frågan om företagens informationsskyldighet. Han gör det på två sätt. Det kan nämligen knappast vara så som det påstås, att deklarationen 1976 skulle ha gjort att man nu skall minska samhällskontrollen över bolagen. Så komplicerad kan inte denna fråga vara. I varje enskilt företag är man tämligen klar över vilka giftämnen som används. Tillgängliga förteckningar på svenska språket är ingalunda fullständiga men erbjuder ändå en bra utgångspunkt för att analysera giftämnenas omfång. Att formulera frågor som leder till de svar man vill ha fram kan omöjligt vara så komplicerat som det tydligen varit för Valfrid Paulsson och hans ämbetsverk — i varje fall inte så svårt att man i nuvarande läge skulle behöva upphäva företagens lagliga deklarationsskyldighet under hela år 1977, dvs. upphäva den lag som man själv varit med om att besluta om för ett par år sedan. Vidare är jordbruksministern förhoppningsfull när det gäller initiativ från de kommunala hälsovårdsnämnderna som ställföreträdare för den lagstiftning som inte fungerar. Men det är väl ändå en alitför väl spelad naivitet från ministerns sida? Det är ju allmänt bekant att vi har en arbetslöshetskris av sällan skådat omfång i landet. Industri efter industri vacklar, och ort efter ort utsätts för slag. Jordbruksministern har troligtvis lagt märke till existensen av denna kris. Och då bör han veta att man ute i kommunerna är oerhört rädd för att ortens företag skall vidta några som helst negativa åtgärder. Man är skrämd ute i kommunerna, och skrämda lokala myndigheter är inte benägna att gå hårt på sådana företag som slarvar med gifter och miljö — precis tvärtom. Vi kan tyvärr räkna med ökad tolerans mot bolagen från kommunalt håll. Därför är jordbruksministerns svar på denna punkt ett undanskymmande av regeringens ansvar. Låt mig beröra en annan passus i svaret. Ministern säger att produkt kontrollnämnden nu beslutat att starta första etappen av uppbyggnaden Nr 7 av produktregistret. Jag vet inte om han är riktigt medveten om vad Torsdagen den han därmed säger. Med växande giftmängder och med giftskandaler dug 13 oktober 1977 gande från alla håll under många år — då äntligen startas ett register — —-— — — av en myndighet som godkänt diverse gifter och där en tjänsteman nu Om giftspridningen är misstänkt för att ha tagit muta i BT Kemi-affären. Denna sagolika i Teckomatorp, situation är föranledd av två saker — dels att vad som är olaglig gift — m.m. hantering alltid bestäms utifrån lönsamhetsprincipen, dels att inget av de fyra stora riksdagspartierna velat ha några obligatoriska gränsvärden för miljöfarliga ämnen i t.ex. arbetslivet. Följaktligen har motiven för att göra ett ordentligt produktregister varit svaga. Till sist vill jag ställa några frågor till statsrådet. Han skall utnyttja erfarenheterna från Teckomatorp, säger han. Hur då? Skall man undersöka också andra företag i Sverige? När skall den inspektionen ske? Skall man hindra skogsbesprutningen? Skall man hindra gifttransporter genom tätorter? Skall man begränsa eller förbjuda livsmedelsgifterna? Skall man gå emot naturvårdsverkets chef, som förklarat att fosforfria tvättmedel är onödiga? Eller vad är det konkret man skall göra? Är statsrådets uttalande en fras för att göra sig politiskt respektabel, eller skall något verkligt konkret äntligen börja hända?

Herr talman! Jag vill gärna allra först tacka jordbruksministern för det mycket utförliga svaret på min interpellation. Men innan jag går in på svaren på frågorna skulle jag närmare vilja beröra den maktlöshet som allmänheten känner och som jag tagit upp i min interpellation. Om man gör en liten historisk tillbakablick på giftskandalen i Teckomatorp visar det sig att klagomål från trädgårdsmästare över förorenat vatten började redan 1967. Hälsovårdsnämnden i Landskrona kommun, som ligger nerströms fabriken vid de förorenade vattendragen, konstaterade redan 1970 att föroreningarna kom från BT Kemi. 1973 började invånarna i Teckomatorp att klaga. De uppvaktade myndigheter och företagsledning. Företagsledningen förnekade det mesta. Myndigheterna —- främst de på länsogh riksplan — gjorde påstötningar, framförde krav och förde förhandlingar. Men företaget nekade eller också gav man löften om förbättringar som man inte höll. Man fördröjde saneringsåtgärder och ville inte stoppa den farliga hanteringen. För ett par år sedan var det mycket nära att de aktiva bland teckomatorpsborna hade givit upp. Vad hade då hänt? Är det så konstigt att allmänheten känner sig maktlös? Trots att vi har ett utvecklat system av lagar om miljöskydd, kontroll av hälsooch miljöfarligt avfall och hantering av hälsooch miljöfarliga varor kan alltså detta hända. Och även om BT Kemis verksamhet kan betecknas som lagstridig måste man ändå fråga sig: Vilken kontroll och tillsyn och vilka sanktioner är det som inte har fungerat här? Följderna av BT Kemis hantering av giftiga ämnen kan för invånarna 57 i Teckomatorp med omgivning i värsta fall bli som efter sprängningen av en mindre atombomb. Hanteringen kan medföra: 1. att man inte kan bo i området, 2. att man där får långsamt verkande sjukdomsanlag och 3. att det blir skador på växter och djur genom att vattnet i de anslutande vattendragen i Skåne är förgiftat. I bästa fall — vilket vi hoppas på — kan man snabbt rensa bort och sanera gifterna och den jord och det vatten som skadats, så att människorna tryggt kan leva vidare i sin by. Jag är tacksam för att jordbruksministern uttalat att man snabbt skall vidta alla erforderliga åtgärder och att han vill anvisa både pengar och personal. Men lika viktigt är det — som han själv också säger — att vi drar lärdomar för framtiden. Skall vi behöva uppleva någonting liknande på annat håll i Sverige? I svaret på min fråga om strängare regler för bekämpningsmedelsindustrin säger Anders Dahlgren att något ytterligare företag med en sådan produktion som just BT Kemi haft inte förekommer i Sverige. Men såväl uttalanden från företrädare för den kemiska branschen som tidningsuppgifter under de senaste dagarna har ändå visat att andra gifter kan finnas nergrävda eller lagrade eller t.o.m. slängda på någon soptipp. Nu vet jag att Svante Lundkvist kommer att ta upp avfallshanteringsproblemet, och jag skall därför inte gå in på det utan i stället diskutera mängden av farliga kemiska ämnen i vår omgivning. Skulle det inte vara möjligt att begränsa sådana bekämpningsmedel eller andra farliga kemiska ämnen vilkas ofarlighet för människor och miljö inte klart har bevisats? Gift finns ju inte bara i nergrävda tunnor. Även utsläpp i luft och vatten kan vara sjukdomsframkallande. Har man mindre farliga ämnen får man mindre farligt avfall. Även importerade bekämpningsmedel kommer att hanteras i Sverige och vi vet inte vilka risker det kan innebära. Det är nödvändigt att man efter erfarenheten av hanteringen vid BT Kemi mycket snabbt ser över resurserna för kontroll och tillsyn av miljöföreskrifterna. Man kan inte vänta med en resursförstärkning tills en ny lagstiftning föreligger. Man kan inte heller lita på att industrin tar ansvar för miljön, eftersom ett sådant ansvar ofta kommer i konflikt med företagens intresse för ökad lönsamhet. Därför finns det risk för att miljöansvaret kommer i andra hand vid planeringen av industrins processer och hantering, och därför måste samhället kunna kontrollera verksamheten och ställa krav. Häromdagen uttalade LO:s arbetsmiljöombudsman följande: Samhället har inte ställt tillräckligt med resurser till förfogande för att kontrollera företagen, inne på industrierna ställs helt andra krav än utanför. I det sammanhanget kan jag nämna att arbetsmiljöutredningen ville att skyddsombudsmännen på arbetsplatserna även skulle ha ansvar för utsläpp och kontroll av miljöfarliga ämnen, men det har regeringen inte tagit med i arbetsmiljölagen. Man har därmed avhänt sig den kontrollmöjligheten. Jag är ändå tacksam för jordbruksministerns besked att den första etappen av produktregistret nu har påbörjats. Giftskandalen i Teckomatorp, och alla de uppgifter som nu inkommer om lagrade giftiga ämnen på = Nr 7 olika håll, visar att ett register över alla kemiska ämnens sammansättning kan vara ett viktigt redskap i framtiden när forskning och erfarenhet kommer med larm om risker och skador. Jag vill sedan helt kort kommentera de olika inlägg som har gjorts Om giftspridningen här i debatten. När det gäller Ingrid Sundbergs påstående att vi har en i Teckomatorp, mycket dålig utrustning i laboratorierna vill jag säga att det just i Skåne m.m. inte är så illa ställt. Både i Malmö och i Helsingborg finns välutrustade laboratorier i miljöorganens regi. Den allmänna rallarsving mot allt miljövårdsarbete som Jörn Svensson utdelar kanske är något förfelad. Felet är inte att vi inte har lagstiftning i Sverige, utan kanske att vi inte har lyckats utforma kontrollmöjligheterna och tillsynsrutinerna på sådant sätt att de verkligen blir till stöd för allmänheten. Beträffande Jörn Svenssons påstående att de andra partierna inte har varit aktiva i dessa frågor vill jag säga att socialdemokraterna varje år under de senaste åren har krävt ytterligare insatser för produktkontroll och laboratorieresurser. Ibland har det inte gått att få pengar, men kravet har i alla fall legat fast. Till slut vill jag återigen tacka jordbruksministern för svaret och jag önskar lycka till i kriget mot miljögifterna.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Avfallshanteringen har av flera skäl blivit en allt viktigare samhällsfråga. Det är bl.a. angeläget att genom återvinning ur avfallet kunna spara på råvaror och energi. Det är ett förstahandskrav att människor, djur och natur skyddas effektivt vid hanteringen av s.k. miljöfarligt avfall. Det var av dessa skäl som den socialdemokratiska regeringen i februari 1975 lade fram sina förslag om åtgärder för återvinning och omhändertagande av avfall. Det föreslogs i det sammanhanget en rad åtgärder för att förbättra hanteringen och omhändertagandet av miljöfarligt kemiskt avfall. Jag vill kort erinra om dessa. Det kommunala renhållningsmonopolet skulle sålunda omfatta detta avfall. Sedan monopolet införts skulle i princip endast kommunen eller den kommunen utsett i sitt ställe få ta hand om det miljöfarliga avfallet. För att förbättra kommunernas vetskap om mängden och arten av det miljöfarliga avfallet i företagen och därigenom underlätta kommunernas planering infördes en obligatorisk skyldighet för företagen att lämna uppgifter om det miljöfarliga avfall som uppkommer i verksamheten. Avfallsdeklarationen bedömdes också få stor betydelse för tillsynsverksamheten enligt både miljöskyddslagen och lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Eftersom sammansättningen av det miljöfarliga avfallet hos ett och samma företag snabbt kan förändras borde rapporteringen 59 vara årlig. Riksdagen anslöt sig till detta. För att samhället skulle få bättre insyn i hur transporterna av det miljöfarliga avfallet genomförs beslöts att sådana transporter endast skulle få utföras av företag som fått särskilt tillstånd för detta av länsstyrelsen. För att garantera kommunernas möjligheter att lämna över det insamlade avfallet till slutligt omhändertagande inrättades ett samhällsdominerat behandlingsföretag. Detta behandlingsföretag gavs ensamrätt till behandling av miljöfarligt avfall. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen vidtog en rad åtgärder för att genomföra dessa riksdagens beslut. Enligt den förordning som utfärdades med stöd av den av riksdagen antagna lagen skall den som yrkesmässigt utövar verksamhet där miljöfarligt avfall uppkommer vara skyldig att årligen lämna uppgift om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering. Uppgiften skall lämnas till hälsovårdsnämnden som skall sända kopia till naturvårdsverket. Det samhällsdominerade behandlingsföretaget byggdes upp. Företaget — Svensk Avfallskonvertering Aktiebolag — ägs till 85 26 av staten medan kommunerna och industrins återvinningsstiftelse har 7,5 96 var av aktierna. Företaget har en behandlingsanläggning vid Kvarntorp i Närke. Regionala mottagningsanläggningar för miljöfarligt avfall håller på att iordningställas. Fullföljs den socialdemokratiska reformverksamheten har samhällets möjligheter att kontrollera hanteringen av miljöfarligt avfall väsentligt förbättrats. Men då måste det samhällsdominerade behandlingsföretaget få det kapital som erfordras för utbyggnaden av de nya anläggningarna. Genom olika åtgärder måste regeringen stimulera kommunerna till att införa det avsedda kommunala renhållningsmonopolet också för det miljöfarliga avfallet. De årliga deklarationsundersökningarna måste genomföras. Risken för stora kostnader är det enda som biter på företag som inte tvekar att bryta mot lag och förordning. För att motverka ett brottsligt förfarande av den art som förekommit vid BT Kemi AB i Teckomatorp bör därför straffsatserna för åsidosättande av bestämmelserna när det gäller miljöfarligt avfall skärpas och därmed också preskriptionstiderna automatiskt förlängas. Sådana åtgärder ingick i utredningsuppdraget som gavs av den socialdemokratiska regeringen. Det är tillfredsställande att jordbruksministern ansluter sig till tankegången om skärpta straffsatser liksom till tanken att företagen bör stå för samhällets kontrollkostnader. Det borde borga för bred politisk enighet på dessa båda punkter när förslag om detta kommer på riksdagens bord. BT Kemi-fallet har med skärpa understrukit angelägenheten av att den socialdemokratiska regeringens förslag och riksdagens beslut i avfallsfrågan fullföljs. Anledningen till min interpellation var bl.a. uppgiften i massmedia att det inte skulle bli någon deklaration av det miljöfarliga avfallet under 1977. Det föreföll sålunda som om regeringen avsåg att inte följa riksdagens Nr 7 uttalade mening om angelägenheten av årliga deklarationer av det miljöfarliga avfallet. Dessa farhågor har också besannats i jordbruksministerns svar på min — interpellation. Med hänvisning till att den första deklarationsomgången - Om giftspridningen 1976 inte blev effektiv, på grund av vissa brister i uppläggningen och i Teckomatorp, genomförandet av arbetet, har jordbruksministern beslutat slopa dekla = m.m. rationen under 1977 och nöja sig med en mera begränsad deklaration under 1978. En fullständig deklaration av det miljöfarliga avfallet från företagens sida skulle vi få tidigast år 1979. Det här är enligt min uppfattning ett allvarligt avbräck i arbetet på att snabbt få till stånd en effektiv hantering av det miljöfarliga avfallet. Jag vill fästa uppmärksamheten på att såväl Svenska kommunförbundet som SAKAB, företrädarna för de organ i samhället på vilka det tyngsta ansvaret för en väl fungerande hantering av det miljöfarliga avfallet kommer att ligga, har hävdat angelägenheten av att en ny avfallsdeklaration genomfördes under 1977. Detta skedde redan i början av året. Det föranledde inga åtgärder från jordbruksministerns sida. Först i dag och sedan jordbruksministern fått denna interpellation har regeringen beslutat uppdra åt naturvårdsverket att vidta förberedande åtgärder för att genomföra den mer begränsade deklarationen under 1978. Om kommunerna och SAKAB skall få någon möjlighet att planera för sina insatser i avfallshanteringen med utsikt att fullfölja riksdagens beslut måste regeringen se till att det nödvändiga underlaget för denna planering tas fram. Jordbruksministern hänvisar till att hälsovårdsnämnderna i sitt tillsynsarbete kan avkräva företagen uppgifter om avfallshanteringen. Men det var inte kommunerna som skulle åläggas att avkräva företagen uppgifter om avfallet. Det var företagen som skulle bli skyldiga att deklarera sitt miljöfarliga avfall och hur man avser att hantera detta. Jag inser naturligtvis att jordbruksministern försuttit möjligheten att under år 1977 få fram åtminstone den begränsade deklaration som nu planeras till 1978, och jag beklagar att vi får denna tidsförskjutning. Men vågar man räkna med att jordbruksministern i de andra avseendena, exempelvis anslagen till utbyggnaden av SAKAB:s anläggningar, kommer att fullfölja den socialdemokratiska regeringens intentioner? Till sist: Självfallet kan skärpta krav på företagen när det gäller hanteringen av det miljöfarliga avfallet komma att innebära ökade kostnader för dem.

Jag vill därför fråga: Kommer jordbruksministern mot bakgrund av detta och sin egen utfästelse att kontrollen skall skärpas — som jag har noterat med tillfredsställelse — att vidta åtgärder för att få bort denna begränsning av myndigheternas möjligheter att ingripa?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

De har märkt att deras växter har smakat illa eller på annat sätt skilt sig från vad som är normalt. Det har varit mycket svårt för dessa människor att påkalla myndigheternas uppmärksamhet, och man måste betrakta detta som en nonchalans från myndigheternas sida. De problem som uppstått gäller emellertid inte bara befolkningen i Teckomatorp. Vi vet alla att det på mängder av platser i vårt land finns fabriker som har upplagringsplatser för liknande ämnen som de aktuella i Teckomatorp. Att det privata kapitalet sätter vinsten före människornas säkerhet är på intet sätt någon nyhet, men detta har i det här fallet manifesterats på ett mycket påtagligt sätt. Det finns också anledning att fråga sig: Hur har olika myndigheter handlagt sina uppgifter? Hur mycket av försummelser och passivitet är att skriva på otillräckliga resursers konto? Hur mycket sanning ligger i påståendena och ryktena om mutor och oegentligheter? Det är för att få svar på sådana frågor som jag anser att det är viktigt att en opartisk utredning tillsätts. Men jag vill i det sammanhanget inte underlåta att framhålla att jag tycker att det är lika viktigt att man tillgodoser de krav som människorna i Teckomatorp i dag ställer. Först och främst kräver de att alla insatser skall göras för att deras samhälle skall avgiftas. De kräver vidare att vattnet i deras brunnar skall undersökas, så att de vet om de vågar dricka det i fortsättningen. De kräver att giftfabriken skall jämnas med marken. De kräver att det upprättas informationsbyråer dit de kan vända sig med sådana problem som de tror har samband med giftspridningen i området. De vill ha en förteckning över de skador som människor har åsamkats, och de kräver ersättning för dessa skador. Befolkningen i Teckomatorp kräver vidare ett förstatligande av den kemiska industrin i vårt land, så att liknande situationer icke skall upprepas. Man kan visserligen inte säga att ett förstatligande automatiskt innebär att faran för ett upprepande är undanröjd, men man kan på så sätt skapa förutsättningar för det. Kravet att fabriken skall jämnas med marken medför också att man — Nr 7 måste kräva att det skapas nya arbetstillfällen av annan art och karaktär Torsdagen den för människorna i Teckomatorp, och detta måste betraktas som en an 13 oktober 1977 gelägen insats. Tap ösaisrs pt Slutligen kräver man att skuldfrågan opartiskt utreds. Detta krav an Om giftspridningen knyter till min frågeställning, och jag vill tillägga att det enligt min upp — i Teckomatorp, fattning föreligger ett behov av en något bredare utredning än den som m.m. skall göras av justitiekanslern. Jag är således inte helt nöjd med svaret på min fråga.

Herr talman! Som flera talare redan har konstaterat är det en mycket gammal skandal som är utgångspunkt för denna debatt. Produktionen av giftämnen vid BT Kemi började utan föregående kontakt med myndigheter redan för tio år sedan, och bara några månader senare kom de första klagomålen om växtskador. Myndigheterna var i och för sig inkopplade redan år 1966 genom att överläggningar skedde mellan länsingenjören och bolaget, och bolaget lovade därvid att man skulle genomföra en rad miljöskyddande åtgärder. Sedan har striden pågått i olika turer varje år under drygt tio år. Men det har i allt väsentligt varit en strid på papperet. Mera omfattande ingripanden från samhällets sida direkt på platsen mot personer som har varit skyldiga till det som skett har bara gjorts under den allra senaste tiden. I dag erkänner alla att det som skett är en skandal som inte får upprepas. Jordbruksministern redovisar nu en lång rad regeringsbeslut som skall kunna skapa ökad klarhet i vad som skett, undanröja eller i varje fall lindra de skador som uppstått och förhindra ett upprepande. Det är mycket bra. Det är utmärkt, och jag tackar jordbruksministern för de besked han lämnat. Jag förutsätter att därmed en del av de missförhållanden som jag har påtalat i min fråga skall bli föremål för en grundlig undersökning. Men det finns anledning att ifrågasätta inte bara enskilda moment i miljöskyddslagstiftningen utan hela dess filosofi och övervakningsorganisation. Enligt olika källor, bl.a. naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län, bygger miljöskyddslagstiftningen på förtroende. Man litar helt enkelt på företagen. Man litar på att de vidtar åtgärder som de påstår sig vidta. Man litar på deras uppgifter i ansökningshandlingar tillt.ex. koncessionsnämnden. Man litar över huvud taget på deras ärliga uppsåt. Fallet BT Kemi visar att ett sådant förtroende inte kan utgöra grundval för en lagstiftning. När man studerar hela den långa skriftväxling som förevarit mellan BT Kemi och olika myndigheter kan man inte undgå att inse att bolaget redan på ett tidigt stadium ägnade sig åt taktisk dribbling i syfte att förhala beslutsprocessen och så länge som möjligt skapa utrymme för lönsam miljöfarlig produktion. Man har från bolagets sida 63 översvämmat koncessionsnämnden med ansökningar, man har förespeglat myndigheterna att man skulle ändra produktionsinriktning, man har utlovat miljöskyddande åtgärder och man har ibland t.o.m. aviserat nedläggning av verksamheten — för att snabbt återta det ganska misslyckade skrämskottet. Mot alla dessa lögner har tydligen inte funnits något effektivt samhällsskydd. Lagstiftningen förbjuder miljöfarlig verksamhet, men de skriftliga uppgifterna till myndigheterna om denna miljöfarliga verksamhet kan tydligen vara hur lögnaktiga som helst utan att myndigheterna har effektiv möjlighet att ingripa mot lögnen som sådan. Miljöskyddslagen stadgar inte ens att ansökningshandlingar till koncessionsnämnden skall avges på heder och samvete, någonting som finns i många andra sammanhang när enskilda medborgare skall inge handlingar av olika slag till myndigheter — alltifrån självdeklaration till ansökan om rättshjälp. Man säger på de myndigheter som nu har jobbat med ärendet att det faktiskt är så, att man inte kan förhindra eller ingripa mot att företag lämnar felaktiga och direkt lögnaktiga uppgifter i sina ansökningshandlingar. Ett tillståndsförfarande som ger företagen legala möjligheter att lämna felaktiga uppgifter och dribbla med myndigheterna kan inte gärna förväntas fungera till förmån för miljöskyddet. Därför vill jag fråga jordbruksministern om han är beredd att medverka till att miljöskyddslagstiftningen får en sådan utformning att felaktigt uppgiftslämnande och taktiskt dribblande kan beivras, kanske genom någon sorts generalklausul för miljöskyddet. Övervakningsorganisationens resurser är uppenbarligen otillräckliga, det har påpekats från många håll. Förutom bristande personella resurser hos länsstyrelserna har främst tre missförhållanden uppmärksammats. 1. Rättshjälp har inte utgått till kemiska experter. I civilmålet mellan trädgårdsmästare Ahl och BT Kemi betalade rättshjälpen för advokathjälp men inte för kemiska experter. I stället ställde Miljöcentrum upp med expertis. Men den här typen av tvister är naturligtvis ingenting som jurister kan klara ensamma. Jag vill därför fråga: Är jordbruksministern beredd att vidta åtgärder som gör det möjligt att koppla in experter i miljöskyddstvister i större utsträckning än som tydligen är möjligt i dag? 2. Det har förekommit att en och samma person inom loppet av ganska kort tid genom arbetsbyte har verkat i helt olika funktioner vid handläggningen av utredningar kring fallet BT Kemi. Förvisso är Sverige ett litet land med begränsad tillgång på experter och några formella oegentligheter har inte påvisats. Ändå vill jag fråga jordbruksministern om han är beredd att vidta åtgärder för att förhindra sådana olyckliga personsamband genom att experter uppträder i olika roller i olika faser av ett 3. Hälsovårdsnämnden har i fallet BT Kemi spelat en ganska underordnad roll. Jordbruksministern har i sitt svar pekat på vissa av de möjligheter och skyldigheter som hälsovårdsnämnderna har, men mycket talar för att kanske just hälsovårdsnämnden -— i större utsträckning än nu — borde vara den viktigaste miljöskyddsinstansen. Därför vill jag fråga: — Nr 7 Delar statsrådet den uppfattningen, och vilka åtgärder vill han i så fall Torsdagen den vidta för att hälsovårdsnämnderna i praktiken — och f. ö. med beaktande 13 oktober 1977 av de problem som Jörn Svensson här nämnde — skall kunna spela I en mer konstruktiv roll i miljöskyddsarbetet? Om giftspridningen Slutligen är det uppenbart att den lokala opinionen i Teckomatorp i Teckomatorp, spelat en central roll som pådrivare för att få stopp på BT Kemis livsfarliga — m.m. verksamhet. Samtidigt har de enskilda initiativtagarna mött många svå righeter. De har inte haft någon självklar instans att vända sig till, som helhjärtat har kunnat ställa sig på deras sida. De har fått hjälp från fri villiga krafter. Men mycket tyder på att de skulle ha haft nytta av en särskild miljöombudsman med ungefär samma status som konsument ombudsmannen. Över huvud taget vet många människor inte varthän i byråkratierna de skall vända sig om de misstänker miljöfarlig verk samhet. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han är beredd att medverka till att i någon form skapa en institution som miljöombudsman.

Herr talman! Först ett tack till jordbruksministern för svaret. Min fråga gällde om SAKAB kan anses ha tillräckliga resurser för att ta hand om miljöfarligt avfall och för att kunna leva upp till målsättningen i 1975 års riksdagsbeslut. Det var då det nya SAKAB tillkom, och det tillkom för att det gamla SAKAB fungerade dåligt och inte hade nödvändig monopolställning. Jag säger detta med hänsyn till den märkliga historieskrivning som alldeles nyss gjordes från denna talarstol om bakgrunden till beslutet. Jag anser att min fråga aktualiserar ett mycket centralt problem. Anvisas inte tillräckliga resurser — och det mycket snabbt — kan vi befara flera obehagliga överraskningar av det slag vi råkat ut för i fallet Teckomatorp. Eftersom jag tidigare varit ledamot i SAKAB:s styrelse — på den tiden då där fanns en parlamentarisk förankring — vill jag erinra om det principbeslut som fattades av styrelsen den 22 november 1976. Det innebar att en central destruktionsanläggning skulle byggas i Norrtorp i trakten av Kumla i Närke. Den nya anläggningen skulle i första etappen få en behandlingskapacitet av ca 50 000 ton per år. En arbetsgrupp tillsattes, och den 22 mars i år redovisades ett investeringsprogram på 88 milj.kr. utslaget på tre år, i 1977 års priser. Den 3 maj uppvaktades jordbruksministern Anders Dahlgren av den dåvarande socialdemokratiske ordföranden och bolagets verkställande direktör. Den socialdemokratiske ordföranden ersattes senare av en moderat kommunalman, en person som f. ö. inte är känd för att visa någon överdriven entusiasm när det gäller att satsa på den offentliga sektorn. Instämmer han i de moderata attackerna mot SAKAB för dess monopolställning, är utnämningen märklig. 65 Uppvaktningen i juni gällde finansieringsfrågan, och enligt den rapport som föredrogs i styrelsen såg jordbruksministern positivt på tanken att finansieringen skulle ske på sådant sätt att anläggningen skulle kunna komma till stånd enligt de framlagda planerna. Det var ett värdefullt besked att en betydande del skulle utgå i form av statsbidrag. Rejäla statsbidrag var också förutsättningen för att arbetet skulle kunna komma till stånd. Detta hade understrukits starkt vid uppvaktningen. Nu anser jag att det är av stort intresse att få veta om jordbruksministern står fast vid denna form av finansiering. Beskedet är av speciellt intresse när den offentliga sektorn nu hotas av blåpennorna i kanslihusets ekonomidepartement. Jag vill än en gång understryka att denna fråga tilldrar sig ett stort intresse framför allt hos en miljökänslig opinion. I det aktuella fallet i Teckomatorp vet vi i dag att där finns 100 000 ton jord som måste behandlas. Dessa jordmassor kan inte flyttas. Det krävs därför enorma resurser för att bekämpa denna giftspridning, som pågått under ett antal år. Jag vill därför med stor skärpa understryka att SAKAB måste få sådana resurser att man kan leva upp till det samhällsansvar som 1975 års riksdagsbeslut innebär. Nu om någonsin har jordbruksministern chansen att visa vad miljöpolitik innebär i praktisk handling, och det kostar också en del pengar.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på debatten. Det är klart att det är lätt att vid ett sådant här tillfälle vara kritisk mot lagstiftningen och mot de myndigheter som inte har lyckats förhindra att händelser som de vi nu diskuterar inträffat. Det är också riktigt att kritiskt granska det inträffade. Jag har förut nämnt att vi skall undersöka vilka lärdomar vi kan dra av det inträffade och förbättra lagstiftningen eller vidta andra åtgärder. Men jag vill samtidigt säga att vi måste ha klart för oss att det inte går att utforma en lagstiftning eller kontroll på ett sådant sätt att vi helt garderar oss mot att olyckshändelser inträffar eller att människor bryter mot de lagar som vi stiftar. Men det är alldeles klart att händelser som de vi nu diskuterar ger oss anledning att skärpa bestämmelserna. Miljöskyddsutredningen får lägga fram förslag till sådana skärpta bestämmelser. Kontroll, tillsyn och resurstilldelning har kritiserats här i dag, och någon framställde det som om de skulle vara helt obefintliga. Så är det ju inte. Tillsynsmyndigheterna, i detta fall länsstyrelserna och naturvårdsverket, kan gå in med korrigeringar, lämna råd och anvisningar, ge föreskrifter eller utfärda förbud. Tillsynsmyndigheterna har vidare rätt att vinna tillträde till och företa undersökningar i företaget. De har rätt att kräva behövliga upplysningar om anläggningen, kräva undersökningar och låta utföra sådana på företagets bekostnad. Dessa instrument finns. Den intressanta frågan är då naturligtvis om de instrumenten är tillräckliga. Detta får prövas av miljöskyddsutredningen. När det sedan gäller kontrollen tror jag personligen i likhet med några av talarna i den här debatten att det är viktigt att få ned den på det — Nr 7 lokala planet. Kommunerna bör därför i större utsträckning än i dag Torsdagen den engageras i tillsynen av miljöskyddsfrågor. Även den frågan bör mil 13 oktober 1977 jöskyddsutredningen närmare ta upp. Kort sagt tror jag att vi måste göra tillsynen och kontrollen lika effektiva när det gäller företag som när Om giftspridningen det gäller enskilda människor. Det är viktigt att vi inte jagar enskilda i Teckomatorp, människor för små försyndelser och låter svåråtkomliga företag med kan = m.m. ske större försyndelser gå fria. Just från den utgångspunkten riktar vi nu nästa deklaration mot företag som vi med stor sannolikhet vet får fram miljöfarligt avfall i sin tillverkningsprocess. Någon har här kritiserat miljöskyddslagen för att den bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Det var den linje som den dåvarande regeringen och den dåvarande riksdagen i stort sett var överens om. För egen del anser jag att det goda resultat som vi trots allt har nått i miljövårdsarbetet till stor del beror på att myndigheter och företag i de flesta fall har kunnat samarbeta i stället för att befinna sig i hård motsatsställning till varandra. Därför menar jag att man inte utan vidare skall överge en sådan princip bara för att någon inte har orkat leva upp till den målsättningen. Men vi måste naturligtvis ha en kontroll på att detta fungerar — vi måste kunna kontrollera företagens uppgifter. Därför finns det anledning för miljöskyddsutredningen att se över den delen. Herr talman! Här har ställts många frågor, och jag skall på den tid jag har till mitt förfogande försöka besvara dem. Ingrid Sundberg har frågat om SAKAB:s möjligheter. Jag uppfattar inte SAKAB som ett rent statligt företag bara för att det har monopol på att förstöra dessa farliga avfallsämnen. SAKAB ägs gemensamt av staten, kommunerna och industrin, även om staten har det avgörande ägandet. Detta återspeglar sig också i styrelsens sammansättning. SAKAB har inte haft och har inte någon lätt uppgift. Det är ingen lätt uppgift att bygga upp en sådan organisation för att ta hand om detta avfall. Jag har fullt förtroende för SAKAB -— jag hade det för den förutvarande ordföranden och jag har det också för den nuvarande ordföranden. Om andra företag under tillfredsställande former kan ta hand om avfallet i en situation där SAKAB inte kan göra det, finns det naturligtvis inte något hinder för dem att också göra det. Men samhället måste ju i sista hand svara för att omhändertagande kan ske. Därför behövs SAKAB. Svaret på den direkta frågan är att SAKAB naturligtvis kan anlita Cementa, om dess resurser i det här fallet är lämpliga. Till Jörn Svensson vill jag säga att någon deklarationsblankett exempelvis från BT Kemi inte fanns. Det visar att dessa deklarationer aldrig kan bli någon garanti för att man skall kunna undvika sådana här händelser. Svante Lundkvist har ställt ett par frågor om deklarationerna. Som förutvarande departementschef känner Svante Lundkvist till att dessa 67 deklarationsblanketter skickades ut till 67 000 företag och att svarsprocenten blev 25. Att de uppgifter som inlämnades bedömdes som otillförlitliga har till stor del ansetts bero på att utformningen av deklarationsblanketterna och informationen var dålig. Vad som sedan hände var följande — jag säger detta som en information, eftersom flera har frågat om detta. Sedan deklarationerna kommit in under augusti och september månader gjordes en statistisk bearbetning i statistiska centralbyråns regi i slutet av år 1976 och början av år 1977. Samtidigt satt en särskild arbetsgrupp och utvärderade erfarenheterna av deklarationen. Arbetsgruppens rapport lämnades till jordbruksdepartementet i juni 1977. Arbetsgruppens arbete åberopades av naturvårdsverket i dess framställning om uppskjutande av 1977 års deklaration. Rapporten skickades med till de instanser som fick naturvårdsverkets framställning på remiss, nämligen statistiska centralbyrån, statskontoret, miljödatanämnden, arbetarskyddsstyrelsen, statens industriverk, länsstyrelserna i Jönköpings, Östergötlands och Malmöhus län, Svenska kommunförbundet, Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges industriförbund och Svensk Avfallskonvertering AB, SAKAB. Rapporten gav stöd för att en deklaration inte kunde genomföras 1977, och — herr Lundkvist — till denna tanke har också samtliga de av mig uppräknade remissinstanserna anslutit sig. Vad som nu sker har jag redan nämnt i mitt svar, men jag skall för säkerhets skull repetera det. Kommunerna har uppmanats att ta upp frågan om en snabb inventering av de industrier som tidigare kan ha haft problem med kemiska avfall. Nästa år genomförs en deklaration som särskilt inriktas på att spåra det avfall som är mest riskfyllt från hälsooch miljösynpunkt. En så bra och meningsfull deklarationsblankett som möjligt skall ligga till grund för det slutliga uppgiftslämnandet från alla. Jag hoppas att vi på detta sätt skall kunna få ut någonting av värde för nästa deklarationsförfarande. Jag tror också att vi vid det tillfället måste ge en betydligt bättre information. Det kan också vara så, ärade kammarledamöter, att den här debatten i dag, liksom debatten om BT Kemi över huvud taget, kan medföra att företagen vid nästa deklarationstillfälle bättre förstår vikten av att verkligen rapportera och deklarera det miljöfarliga avfall som finns.

Herr talman! Jag vill till jordbruksministern säga att vi inte kritiserade oförutsedda och oavsiktliga brister i gällande miljölagstiftning. Sådana kan alltid förekomma, och de kan också alltid ursäktas, så länge det finns en god vilja bakom lagstiftningen. Vad jag kritiserade var själva lagstiftningens princip, och den vill jag ta till utgångspunkt för en ny fråga. Miljöskyddslagen är ju nu en gång uppbyggd så, att den medger att lönsamheten, om den är hotad, får ta över skyddsintresset. Uppenbarligen står det så, mer eller mindre, i lagtexten, och det skapar dels ett väldigt godtycke, dels möjligheter för det ekonomiska intresset att i nästan alla verkligt kontroversiella och viktiga fall tränga sig fram. Nr 7 Jag undrar: Är jordbruksministern anhängare av att man förskjuter lön Torsdagen den samhetsprincipen och låter skyddsprincipen dominera? 13 oktober 1977 Samma sak gäller naturvårdsverket. Det är inte fråga om att dess verk-= —— samhet bara har brister i största allmänhet, utan det är fråga om att Om giftspridningen verket är så uppbyggt att det icke är någon företrädare för de renodlade i Teckomatorp, skyddsintressena, utan att dessa redan på verksnivå avvägs gentemot Mm.m. helt andra intressen. Då frågar jag: Är jordbruksministern anhängare av att naturvårdsverket omformas så, att det blir en konsekvent företrädare för skyddsintressena gentemot de mäktiga ekonomiska intressen som nu har insteg i verket? De har sannerligen en tillräckligt stark makt i samhället i övrigt; det bevisar de många miljöskandalerna. En kort kommentar, herr talman, skall jag tillåta mig att göra till de övriga partiernas miljöintresse. Det smakar ändå litet illa när man talar om hur mycken god vilja det skulle finnas bland de myndigheter som är aktiva på det här området och att det är fråga om dåliga resurser så att de inte har kunnat fylla sin uppgift osv. Man kommer ju icke ifrån att det har uppstått högst beklagliga och allvarliga stridigheter mellan exempelvis den intresserade och aktiva allmänhet, som kämpar för en bättre miljö och bekämpar missbruken från bolagens sida, och de myndigheter som egentligen skulle vara på denna allmänhets sida men som alltför ofta mer eller mindre indirekt har trätt i striden på bolagens sida. Centern har ofta framträtt som ett miljöparti, men man behöver bara komma in på frågan om skogsbesprutningen för att se hur centerpolitiker kan vackla och angripa miljögrupperna. SAP har i många stycken också visat aktivt miljöintresse, men tyvärr har många av den socialdemokratiska rörelsens funktionärer i lokala sammanhang på ett ytterst beklagligt sätt avskurit sig från den aktiva miljökamp som bedrivs av aktivisterna på gräsrotsplanet.

Herr talman! Jag förmodar att jordbruksministern och jag kan vara överens om att det är angeläget att man så snart som möjligt får fram underlag för den planering som både kommunerna och SAKAB har att bedriva när det gäller att få till stånd den effektiva hantering som vi är ute efter. Vad jag sade i mitt anförande var att både SAKAB och Kommunförbundet tidigt i våras gav uttryck för den uppfattningen att man borde genomföra en deklarationsomgång även 1977. Jag kan citera SAKAB:s skrivelse till naturvårdsverket, där man säger: Naturvårdsverket bör därför snarast genomföra det program för revidering av redovisningsblanketter, adresslistor m.m. som diskuteras. Beslut bör också fattas om att den nya deklarationen bör omfatta hela 1977. Kommunförbundet säger: Förbundet anser inte heller skäl föreligga att avstå från att nu upprepa deklarationsförfarandet och då låta deklarationsperioden avse hela år 1977. 69 När det sedan har gått ett antal månader är det klart — det sade jag också i mitt anförande — att alla inser att nu är det för sent att komma i gång. Men lika väl som jordbruksministern i dag har kunnat besluta att vi skall få en begränsad deklaration för 1978 kunde vi ju, om beslutet hade fattats tidigare under året, ha fått denna begränsade deklaration genomförd för 1977. Jag menar att man försatt en chans genom att inte agera tidigt på året i anslutning till de önskemål som uttalades av de här bägge tunga instanserna om att få fram underlaget för deklarationen så snabbt som möjligt. Jag ställde en annan fråga, som jag är väldigt angelägen om att jordbruksministern skall svara på. Jag hänvisade till den bestämmelse som regeringen nu har utfärdat och som innebär att man, som jag ser det, begränsar eller inskrider mot myndigheternas möjligheter att bedriva en effektiv kontroll. Jag ville veta hur jordbruksministern ser på denna sak. Jordbruksministern har ju sagt att vi skall skärpa kontrollen. Myndigheterna befinner sig nu i en besvärlig situation med en svårtolkad bestämmelse. Det vore välgörande om jordbruksministern på regeringens vägnar ville ge ett besked om hur denna bestämmelse skall tolkas. Skall man ge avkall på kontrollens effektivitet?

Herr talman! Jordbruksministern verifierar att miljöskyddslagstiftning bygger på ett förtroende mellan samhället och företagen och menar att man trots allt har nått goda resultat på grundval av ett sådant samarbete. Jag tycker inte att man skall misstro alla företag som sysslar med kemisk produktion eller annan produktion som kan vara aktuell i detta sammanhang, lika litet som jag tycker att man skall misstro skattebetalare t.ex. Men skillnaden är att när det gäller lagar som riktar sig mot enskilda, bl.a. skattelagar, har man ändå den möjligheten aktuell att det trots allt finns en hel del människor som planerar att undanhålla sig lagstiftningen. Därför gör man det straffbart, inte enbart att handla mot lagen t.ex. genom att inte betala skatt, utan också att lämna sådana uppgifter till myndigheterna som leder till felaktiga resultat, dvs. falskdeklaration. Men när det gäller miljöskyddslagen är det uppenbarligen inte på samma sätt. De uppgifter som företagen lämnar är själva utgångspunkten för om man över huvud taget skall kunna ingripa. Bl. a. på grundval av bestämmelserna såsom de är utformade och på grundval av de dåliga personella resurserna blir det i praktiken så — detta är verifierat av de handläggande myndigheterna — att man utgår från att de uppgifter som man får in är till sitt innehåll korrekta. Det medför att man gör det möjligt för de företag som vill att dribbla med myndigheterna och medvetet undanhålla centrala uppgifter samt att utnyttja ansökningsförfarandet på ett sätt som förhalar hela processen. Detta verifieras delvis av de deklarationer som har varit uppe till debatt. Frågorna har sannolikt varit dåligt utformade. Men när svarsprocenten är så låg som 25 96, måste man ändå ställa frågan: Har de andra 75 96 underlåtit att svara enbart därför att frågorna har varit dåligt ställda eller Nr 7 finns det också ett planerat undanhållande av korrekt information? Vilka Torsdagen den är följdverkningarna av att inte svara? Vad hände med BT Kemi, när 13 oktober 1977 det inte lämnade uppgifter av detta slag? Vad händer med andra företag = som inte lämnar uppgifter? Det rimliga vore att det ledde till ett ome — Om giftspridningen delbart ingripande. Så har uppenbarligen inte skett. i Teckomatorp, Därför måste jag fråga och hoppas att få en sorts svar, när deklarationen — m.m. nu skall göras en gång till: Vilka åtgärder kommer man att vidta mot dem som inte svarar? Leder det till någon form av sanktion? Kommer det att leda till att man speciellt går in och kontrollerar de företag som inte lämnar deklaration? Om de företag som hederligt och korrekt lämnar deklaration blir utsatta för mer kontroll på grundval av de korrekta sakuppgifterna än företag som inte lämnar någon deklaration eller medvetet dribblar med samhällsmakten, då blir ju det hela en ganska märklig konsekvens, såväl för rättssäkerheten som för miljöskyddet. Samma sak gäller felaktiga uppgifter i koncessionshandlingar. När lagstiftningen inte ens kräver att ansökningar till koncessionsnämnden skall lämnas på heder och samvete — någonting som krävs av var och en som har att avlämna självdeklaration — då är det ju inte så märkligt om både hedern och samvetet sviktar hos en del företag när de skall lämna sina uppgifter. Vad sker det för sanktioner, när man kan beslå ett företag med att ha lämnat felaktiga uppgifter i en koncessionsansökan? Hittills har jag inte hört talas om något fall där det har förekommit sanktioner på grund av felaktiga uppgifter. Vad kommer att ske i framtiden? Planeras det en förändring av lagstiftningen så att detta kan leda till sanktioner? Och det måste vara ordentliga sanktioner, för om vi har den presumtionen att det finns de som planerar lagbrott — och det har man i alla andra sammanhang — då måste man också ha den tanken att det kan finnas de som gör en ekonomisk kalkyl över vilka lagbrott som är lönsamma.

Jag skulle alltså gärna vilja ha litet klarare besked om hur man skall kunna fylla det här förtroendet med innehåll som garanterar både rättssäkerhet och miljöskydd.

Herr talman! Först några ord med anledning av Sture Palms fråga som jag glömde att besvara i mitt förra inlägg. När det gäller SAKAB så sker ju projektering enligt det beslut som fattades i styrelsen i mars n 1976. Projekteringen avses ligga till grund för upphandling av anläggningen. Redovisning av investeringsbehovet kan ske först i november eller december månad i år. Därefter kommer regeringen att ta ställning till hur finansieringen skall ske. Att vi måste göra den här investeringen är dock helt uppenbart. Hur frågan slutligen skall lösas kan jag inte säga i dag, men staten måste naturligtvis garantera finansieringen av investeringen. Till Per Gahrton vill jag säga att miljöskyddslagen av 1969 ger inga möjligheter till sanktioner. Den nu sittande miljöskyddsutredningen får se över om sådana behöver införas. Däremot finns det sådana möjligheter enligt 1973 års produktkontrollag, både när det lämnas oriktiga uppgifter och när uppgifter inte lämnas. Det lättaste som finns här i livet är att vara efterklok — detta sagt med anledning av Svante Lundkvists mening att man borde ha haft en riktad undersökning redan i år. Vad beträffar frågan om budgetdepartementets kungörelse får jag tillstå att det var med flit som jag inte svarade på den. Under veckan har jag redan fått två sådana frågor från LO, en gång i radion och en gång i televisionen. Svante Lundkvist vet att denna kungörelse utfärdades första gången år 1970 av en finansminister vid namn Gunnar Sträng. Denna regering har endast förändrat kungörelser i ett avseende, där man har skärpt den. Förordningen har ett allmänt kostnadsbesparande syfte och gäller över hela statsförvaltningen. Men förordningen innebär inte att den tar över befintlig lagstiftning. När det gäller tillämpningen på olika områden är det självfallet så att man måste göra en bedömning från område till område när det gäller föreskrifterna om att tillsyn och liknande verksamhet skall bedrivas så att kostnadsökningar begränsas. På miljöskyddsområdet finns redan i miljöskyddslagen inskriven principen om en avvägning mellan olika intressen. Hänsyn skall där också tas till de ekonomiska effekterna av ifrågasatta åtgärder. Miljöskyddslagens bestämmelser skall fortfarande tilllämpas, och detta innebär att erforderliga skyddsåtgärder naturligtvis skall vidtas.
Herr talman! Jag tar jordbruksministerns tal om efterklokheten som ett medgivande från hans sida att det hade varit lämpligt att man hade genomfört åtminstone den begränsade deklarationen även under 1977. Men jag medger att det är för sent nu, så det är ingen idé att fortsätta att resonera om den saken.

Jordbruksministern sade att denna kungörelse kom till 1970, och det Nr 7 är riktigt. Men den avsåg då inte den nu aktuella typen av åtgärder, Torsdagen den dvs. den kontroll som myndigheterna skall vidta för att sörja för att 13 oktober 1977 vi får en ordentlig efterlevnad av lagar och förordningar. Det ärdebe= I stämmelser den nuvarande regeringen tillfogat som skapar oklarhet. Jord Om giftspridningen bruksministern har nu chansen att på regeringens vägnar slå fast att i Teckomatorp, det verkligen inte är meningen att på något sätt begränsa den effektivitet — m.m. det åligger myndigheterna att utveckla i detta fall.
Herr talman! Förordningen skall uppfattas på det sätt som den är skriven, och där råder ingen oklarhet. Får jag sedan till Svante Lundkvist säga att om det gläder honom får han gärna uppfatta mig så som han sade när det gäller efterklokheten. Annars menade jag faktiskt precis tvärtom.
Herr talman! Jag vill bara notera att jordbruksministern ställer i utsikt att man skall få in sanktionsbestämmelser också i miljöskyddslagen. Jag vill understryka att jag tror att detta är mycket väsentligt för att den här diskussionen skall vara fast förankrad i verkligheten. Jag har en känsla av att man inte bara i denna lagstiftning utan också i en del annan lagstiftning haft en tendens att betrakta företagen som en annan del av samhällsorganisationen än en myndighet eller en kommun av vilken man kräver uppgifter och har som självklar förutsättning att uppgifterna, när de kommer in, är korrekta och att eventuella fel uteslutande beror på misstag. Med beklagande måste man nog konstatera att även om både 99 och 99,9 26 av företagen fungerar på det sättet, finns det ändå alltid en liten grupp som inte gör det utan som kalkylerar med att undandra sig lagstiftningen. Det rapporteras i andra sammanhang även från näringslivshåll om att vissa företag ägnar sig mera åt planering av skatter och bidragsansökningar och liknande än planering av effektiv produktion. Det här kommer in i bilden — planering av att undandra sig samhällets lagar och bestämmelser är någonting som förekommer. När det spelar en väldigt väsentlig roll för företagets lönsamhet, som det kan göra och har gjort för BT Kemi, måste man tyvärr räkna med detta. Jag vill alltså rekommendera att man noggrant prövar saken och även att man prövar tanken på någon form av generalklausul. Man har ju varit tvingad till det när det gäller skattelagstiftningen — man kan komma att tvingas till det också när det gäller miljöskyddslagstiftningen.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta diskussionen om efterklokheten. Jag bara konstaterar att det är synd att jordbruksministern inte vill ansluta sig till den uppfattning som han själv bedömer som klok, även om det 13 sker i efterhand. Men det gäller detta med den klara bestämmelsen i kungörelsen. Där står: ”Myndighet skall bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnadshöjande effekter kan begränsas även när myndigheten utövar sådan tillsynsoch inspektionsverksamhet som ankommer på myndigheten eller utarbetar information som ges i form av riktlinjer och rekommendationer eller liknande.” Vad är det som är risken med det här, herr jordbruksminister? Jo, risken är att företag som blir föremål för åtgärder från myndigheternas sida säger sig, att de åtgärder som myndigheterna tillgriper inte stämmer överens med den bestämmelse som regeringen själv har slagit fast i den här kungörelsen. Dessa företag kan ju säga sig att här föreligger inte den begränsning av kostnaderna söm de nya bestämmelserna eftersträvar att åstadkomma. Det finns alltså en risk att företagen den här vägen försöker slinka ut ur åtaganden som de borde genomföra enligt villkor som gäller. Det är därför som jag menar att det vore så värdefullt om jordbruksministern nu ville deklarera, att det är verkligen inte det här som är meningen. Och det vore ännu värdefullare om jordbruksministern ville medverka till att ta bort denna bestämmelse eller förtydliga den, så att icke de här oklarheterna behövde uppstå.
Herr talman! Ja, Svante Lundkvist skall få ett klart besked. Det är icke avsikten att förordningen skall tolkas på det sättet. Miljöskyddslagen skall följas. Det är det besked jag ger.
Herr talman! Får jag alltså fatta jordbruksministern så, att avsikten är icke att begränsa den effektivitet med vilken myndigheterna skall arbeta i det här sammanhanget? Det är således inte så att kostnadsaspekter som det enskilda företaget kan åberopa skall få påverka effektiviteten i efterlevnaden av fastställda villkor.
Herr talman! Jordbruksministern gav en del värdefulla kompletterande upplysningar om hur arbetet fortskrider vid Norrtorp. Han talade om upphandlingen och sade att efter denna skulle regeringen ta ställning. Jag ställde ju en fråga, om jordbruksministern står kvar vid sin ståndpunkt från uppvaktningen i juni att en betydande del skulle utgå i form av statsbidrag. När han kom in på den frågan uttryckte sig jordbruksministern på det sätt i dag, att staten måste garantera investeringarna, och det är helt klart. Skall jag tolka detta så, att det besked som gavs i juni, att en betydande del skall utgå i form av statsbidrag, står fast?
Herr talman! På den senaste frågan vill jag svara, att det är klart att de ekonomiska förutsättningarna är helt annorlunda i dag än i juni, och hur stor del som kan utgå i form av statsbidrag vid finansieringen kan jag inte uttala mig om nu. Jag har inte ens sett den slutliga finansieringsplanen. Jag får alltså ta ställning till detta vid ett senare tillfälle. Låt mig åter säga till Svante Lundkvist med anledning av hans fråga, att det är inte avsikten med förordningen att man skall göra det lättare för företagen att komma undan någonting som gäller enligt miljöskyddslagen. Jag upprepar att det icke är avsikten. Miljöskyddslagen skall hela tiden följas — den tar över.
Herr talman! Som jag erinrade om var det fråga om ganska mycket pengar. Det rörde sig ju om en investeringskostnad på 88 milj.kr. i Norrtorp, och styrelsen var mycket tillfredsställd över beskedet att största delen skulle täckas genom statsbidrag. Man skulle bli djupt besviken, om staten i den här situationen skulle vara njugg. Det gäller att komma i gång med den här verksamheten som ställts i fokus i så hög grad under de senaste veckorna.
Herr talman! Om styrelsen i SAKAB blir besviken eller inte vet jag ingenting om i dag. Det får vi se den dagen. Det är också rimligt att jag diskuterar frågan med SAKAB:s styrelse, innan jag gör det i riksdagen.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat bostadsministern 1. vilka omedelbara åtgärder regeringen förbereder för att hejda kostnadsstegringen inom bostadsbyggandet och stimulera en ökad produktion av bostäder i flerfamiljshus, 2. vad regeringen i övrigt skall göra för att stoppa hyreshöjningarna, 3. vilka åtgärder regeringen anser är nödvändiga för att bryta utvecklingen när det gäller överlåtelsepriser på bostadslägenheter. Tore Claeson har frågat mig om regeringen avser att nu införa ett hyresstopp och genomföra mer långsiktiga åtgärder för att stoppa den nuvarande hyresutvecklingen. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som skall besvara både frågan och interpellationen. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Bostadsbyggandet ligger f.n. på en alltför låg nivå. Regeringen har därför vidtagit åtgärder för att säkerställa tillgången på byggnadskrediter. Vidare höjde regeringen taket för statliga bostadslån för en månad sedan. Höjningen av lånetaket är avvägd så, att flerfamiljshusbyggandet stimuleras särskilt. En större höjning än regeringen gjorde skulle ha drivit på inflationen utan att öka byggandet i nämnvärd grad. Framdeles kommer lånetaket att anpassas till prisförändringar betydligt tätare än som hittills har varit fallet. Regeringen kommer senare att ta ställning till den närmare utformningen av ett nytt system för lånetaksändringar. Igångsättningen av nya bostadshus kommer att underlättas när lånetaket med en mycket begränsad fördröjning avspeglar ett aktuellt byggprisläge. Det allmänna prisstopp som gäller till utgången av oktober månad omfattar också byggmaterial. Byggmaterialbranschen har varit föremål för en intensiv prisövervakning av statens prisoch kartellnämnd. För vissa varor, bl.a. på energibesparingsområdet, har gällt priskontroll i form av anmälningsförfarande. Byggmaterialbranschens prissättning kommer även i framtiden att följas uppmärksamt. Igångsättningen av nya bostäder under året har hittills varit avsevärt lägre än under motsvarande tid förra året. Som en följd av regeringens åtgärder bör emellertid igångsättningen under resten av år 1977 bli högre än under motsvarande tid föregående år. Jag räknar därför med att igångsättningen i år sannolikt kommer att bli högre än den var under år 1975. I väsentlig utsträckning ankommer det på kommunerna att planera och genomföra ett bostadsbyggande, som tryggar en god bostadsförsörjning. De resurser riksdagen har garanterat bostadsbyggandet räcker till för ett ökat byggande. Jag övergår nu till frågan om hyresutvecklingen. Med utgångspunkt i konsumentprisindex kan man konstatera att hela ökningen av kallhyrorna har varit mindre än ökningen av konsumentprisindex under senare år. fr.o.m. år 1968 t.o.m. år 1976 har totalindex ökat med 83 926 och kallhyror med 79 96. Hyror inkl. bränsle har under samma period dock ökat med 89 26. Jag är medveten om att hyreshöjningar drabbar hyresgästerna på annat sätt än andra prisstegringar. Hyran är en mycket stor post i en hushållsbudget. Dessutom brukar hyrorna ändras en gång om året, vilket märks mycket påtagligt i förhållande till andra prisstegringar som sker löpande. Hyresgäster har inte heller samma möjligheter som småhusägare och bostadsrättshavare att påverka kostnader för drift, underhåll och bränsle. Jag vill trots allt framhålla att hyresstegringarna inte har avvikit nämnvärt från andra prisstegringar. Hyreshöjningarna för nästa år är ännu inte kända. I tidigare frågesvar till herr Claeson har jag utförligt förklarat varför jag motsätter mig ett hyresstopp. Jag kan konstatera att jag i den frågan har uttryckt en uppfattning som delas av hyresgäströrelsen. I ett statsfinansiellt läge som måste karakteriseras av återhållsamhet och omsorg om betalningssvaga hushåll är det enligt min mening tveksamt att aktualisera långt gående krav på ökade generella subventioner, som skulle utgå även till betalningsstarka hushåll. Rolf Hagel har tagit upp frågan om överlåtelsepriser på bostadslägenheter. När priskontrollen på bostadsrättslägenheter slopades år 1968 skedde detta under bred politisk enighet och i samförstånd med de bostadskooperativa riksorganisationerna. När man nu uppmärksammar vissa höga överlåtelsepriser får man inte glömma bort att de nästan uteslutande gäller centralt belägna lägenheter med låga årsavgifter i storstadsområdena. För de ca 20 000 HSB-lägenheter som överlåts på ett år understiger f.n. det genomsnittliga överlåtelsepriset 20 000 kr. Senare i höst kommer jag att föreslå skärpta straff för dem som ägnar sig åt olaglig handel med hyreslägenheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret på min interpellation. Jag har ställt den därför att det finns framför allt två allvarliga företeelser som präglar dagens bostadsmarknad, nämligen dels den sjunkande bostadsproduktionen, dels de kraftiga hyresstegringarna och kraven på ytterligare kraftiga hyresstegringar. Jag har i interpellationen tagit upp tre frågeställningar. Jag har börjat med frågan om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Statsrådet bekräftar i sitt svar att bostadsproduktionen ligger på en alltför låg nivå. Mycket talar för att antalet färdigställda lägenheter under innevarande år kommer att bli lägre än fjolårets redan mycket låga antal. Förra året uppgick ju de färdigställda lägenheterna till ca 15 000. Än värre är att igångsättningen också i år är mycket låg. Orsakerna till dessa företeelser är naturligtvis det mycket höga kostnadsläget. Nu sägs det i interpellationssvaret att som en följd av de av regeringen vidtagna åtgärderna ”bör emellertid igångsättningen under resten av år 1977 bli högre än under motsvarande tid föregående år”. Jag antar att detta är en bedömning som bygger på en realistisk beräkning och inte ett önsketänkande. Men jag vill samtidigt påpeka att även om man skulle nå 1975 års siffror för igångsättning är detta ett djupt otillfredsställande resultat, som inte på något sätt innebär en ljusning i den bostadskris som blir alltmer markerad i landet. Den åtgärd från regeringens sida som statsrådet Friggebo särskilt pekar på är höjningen av lånetaket. Nu delar jag hyresgäströrelsens uppfattning att lånetaket är en dålig regulator av hyresutvecklingen, och jag instämmer därför med hyresgäströrelsen i dess uppfattning att taket helt bör slopas för flerfamiljshus. Men självklart måste ett sådant förfarande kompletteras med skärpta åtgärder för att begränsa byggmästares möjligheter till än större vinster på bostadsbyggandet. Jag antar att detta låg bakom formuleringen om en inflationsdrivande verkan som icke motsvarade en ökning av bostadsbyggandet. Jag antar att det var detta fenomen som dolde sig bakom formuleringen, nämligen att slopandet av lånetaket skulle ge byggmästare möjlighet att ytterligare höja kostnaderna för flerfamiljshusen. Jag hade också hoppats att statsrådet rörande åtgärder för att begränsa kostnadsstegringarna skulle uttala sig litet mer konkret — framför allt om prisstoppet. Det allmänna prisstopp som, vilket framgår av svaret, också inkluderar byggmaterial, Prisstoppet löper ut i oktober månad, och det finns alltså möjligheter att deklarera att man kommer att förlänga prisstoppet för byggnadsmaterialindustrin. Kanske är det detta som döljer sig bakom formuleringen som säger att man kommer att hålla denna verksamhet under skärpt uppsikt. Vidare sägs det i svaret att det i väsentlig utsträckning ankommer på kommunerna att planera och genomföra ett bostadsbyggande som tryggar en god bostadsförsörjning. De resurser som riksdagen garanterat bostadsbyggandet räcker till för ett ökat byggande, konstateras det i svaret. Men det avgörande problemet, som gjort att vi inte fått ett ökat bostadsbyggande, är ju det höga kostnadsläget. Hyrorna i vårt land har under en rad av år stigit i höjden i sådan takt att människor icke ansett sig ha råd att efterfråga en lägenhet som motsvarar deras reella behov. Detta orsakade i sin tur att antalet tomma lägenheter ökade. Många bodde kvar i för små lägenheter, och i många fall i klart socialt undermåliga lägenheter, Detta i sin tur blev argument för drastiska nedskärningar i bostadsproduktionen. Återigen har vi en brist på lägenheter i många av landets kommuner. Kärnan var alltså kostnadsläget. Och den avgörande frågan för kostnadsläget är de höga kapitalkostnaderna. Det finns därför anledning att upprepa stora delar av den svenska arbetarrörelsens krav om en total finansiering av bostadsbyggandet över en statlig bostadsbank. Det finns anledning att upprepa kravet på brytande av monopolet inom byggnadsoch materialindustrin och på åtgärder som gör slut på tomtjobberi. Men det krävs också att omedelbara åtgärder vidtas för att förhindra en fortsatt hyresutplundring. Trots fru Friggebos sifferlek, som visar att kallhyran har stigit mindre än konsumentprisindex under senare år, är det intressant för hyresgästen vad som måste betalas i hyra, och denna inkluderar som bekant också bränsletilläggen. En grupp som särskilt hårt har drabbats av de höga bränsletilläggen är de människor som har flyttat in i eluppvärmda hus, där kostnaderna på många platser i vårt land i dag utgör mellan 50 och 60 kr. per kvadratmeter och årshyra. Nog skulle det vara intressant att höra hur statsrådet ser på det förhållandet, att hyresgäster som tvingas att flytta in i eluppvärmda hus faktiskt utsätts för diskriminerande avgifter. Eller vad skall man göra åt byggnadsmaterialkostnaderna? Ett prisstopp i nuläget är inte tillräckligt, utan det krävs faktiska sänkningar av priserna. Utrymme för sådana finns inom de vinster som byggmonopolen i vårt land fortfarande redovisar. I hyresgäströrelsens s.k. krispaket finns ett förslag som skulle få ome delbar verkan, därest det accepterades av regeringen. Jag avser förslaget att sänka den garanterade räntan för hyresoch bostadsrättsfastigheter byggda efter 1957. Detta skulle ge en hyressänkning på 10 å 11 kr. per kvadratmeter. Nästa åtgärd borde vara att byggmomsen omedelbart slopades. Den utgår f. n. med 11,43 26 på nyproduktionssidan och i sin fulla utsträckning på underhållssidan. I båda fallen bidrar alltså omsättningsskatten till att pressa upp de redan tidigare mycket höga hyreskostnaderna, detta i en situation där ett hyresstopp är ett absolut minimikrav. Vidare menar vi att en förbättring av bostadsbidragen omedelbart måste komma till stånd. Beträffande den sista av mina frågor, nämligen den som tar upp överlåtelsepriserna på bostadslägenheter, tycker jag mig kunna skönja en viss vilja till bagatellisering av problemet, även om svaret avslutas med ett löfte om förslag i höst som skall innebära skärpta straff för olaglig handel med hyreslägenheter. Statsrådet Friggebo säger att man inte får glömma att det nästan uteslutande handlar om centralt belägna lägenheter i storstadsområdena. Min uppfattning är att man i nästan alla kommuner som har fått känna av den bristsituation som f. n. råder på bostadsmarknaden —- och det är inte enbart i storstäderna — också kan följa hur överlåtelsepriserna stiger i höjden. De sifferexempel som ges i svaret, nämligen att den genomsnittliga överlåtelsesumman för 20000 HSB-lägenheter som överlåtits på ett år har stannat vid 20 000 kr., förvånar mig i viss mån, men det är också klart att dessa förhållanden är synnerligen olika på olika orter i vårt land. Där arbetstillfällena har försvunnit och människorna har tvingats att flytta för att få arbete faller naturligtvis priserna på lägenheter, och motsvarande höjning sker givetvis på platser där eventuella arbetstillfällen står att finna. Ändock förefaller mig siffran låg, och jag förvånas över den, men jag drar inte därav den slutsatsen att frågan är så bagatellartad som man skulle kunna tro när man läser interpellationssvaret. F. ö. har jag svårt att helt och fullt hänga med i resonemanget och undrar var dessa uppgifter kan inhämtas. Och är det verkligen så att uppgifterna om överlåtelser av lägenheter och priserna på dem är särskilt tillförlitliga? Men oavsett hur det förhåller sig med riktigheten i uppgifterna tror jag att det av naturliga skäl finns anledning att förvänta sig andra åtgärder för att hindra denna utveckling än enbart de fiskala åtgärder som föreslås i den här skrivningen. Jag tror att en av åtgärderna skulle kunna vara att införa ett obligatorium när det gäller bostadsförmedling samt en skärpt kontroll av handeln med lägenheter och andra boendemöjligheter för invånarna.